Herr talman! Jag är övertygad om att telefonkatalogen försvinner, om den hamnar bland soporna. Men det bjuder mig emot att lägga telefonkataloger och tidningsbuntar i renhållningsarbetarnas redan förut tunga säckar, Såvitt jag vet arbetar de på ackord och använder ganska stora plastsäckar, som säkerligen från början var avsedda för skrymmande och relativt lätta sopor. Jag förmodar att varken jordbruksministern eller jag ens orkar lyfta en full sådan säck. Men renhållningsarbetarna skall inte bara lyfta dessa hemska plastsäckar med telefonkataloger och engångsglas till förbannelse, utan de måste också springa med dem för att hinna tjäna ihop den lön som de behöver. Jag tror att det blir en viktig uppgift att hålla efter kommunerna, när man nu blir tvingad att där ta itu med renhållningsproblemen på ett annat sätt, så att arbetsförhållandena för renhållningsarbetarna blir mänskliga. Dessa arbetare tillhör enligt min mening de värdefullaste arbetare vi har här i landet, inklusive alla med vita kragar och manschetter — i den mån manschetter förekommer numera. Här har vi utan tvivel att göra med en organisatorisk fråga på produktionssidan; vi måste få pappersbruken att ta emot denna typ av cellullosafiber. Vi har dock en enorm produktion av fiberprodukter, där avfallspapperet gör precis lika bra tjänst som annan cellullosafiber. Varför skall man då skövla våra skogar för att få detta råmaterial? Det har förts långa debatter om dessa saker i andra länder, speciellt i den tidning som jag dagligen läser med stor förtjusning, Wall Street Journal. Där har det förekommit flera artiklar och notiser om detta problem. I en artikel av den 23 juni 1970 skriver man, att om de fiberprodukter som går att ta till vara, pappersavfall alltså, verkligen togs till vara, så skulle man i USA därigenom sparat 300 miljoner träd årligen. Jag är övertygad om att vi kan spara väldigt mycket också här i Sverige. Vad sedan metoderna för återvinnig beträffar hörde jag i förrgår talas om en ungersk metod att återvinna cellulosafiber. Jag hade då inte möjlighet att närmare fråga om den metoden, men i Grinsteads artikel som jag tidigare citerade redogörs för några metoder, som tydligen är på en gång enkla och effektiva.

Herr talman! Jag vill bara säga till herr Takman att när det gäller sopförbränningsstationerna har jag egentligen redan givit ett svar, eftersom jag har sagt att målet för avfallshanteringen naturligtvis är att vi i största möjliga utsträckning skall återvinna avfallet. Redan därav framgår ju det principiella ståndpunktstagandet att man inte skall elda upp avfallet utan återanvända det. Jag skall inte ta upp någon diskussion om sophanteringen i övrigt. De problem som där finns kommer ju att tas upp av personalorganisationerna. Jag tror inte — jag vill gärna säga det — att man skall tillmäta Wall Street Journal alltför stort värde, även om det naturligtvis är en bra tidning. Vi kommer inte att kunna spara så mycket skog genom en ökad användning av pappersavfallet. Även om vi använder allt det pappersavfall vi har, kommer vi inte att spara skog, men vi kommer att kunna öka vår produktion, och det är inte dåligt det heller.

Herr talman! Jag vet inte vilket som är viktigast, att man sparar på värdefull råvara — som alla vet är inte råvarutillgångarna obegränsade — eller att man förhindrar luftföroreningar, vattenföroreningar osv. Beträffande Wall Street Journal vill jag inte påstå att den i alla hänseenden är bra. Den är en storfinansens tidning. Men eftersom den läses huvudsakligen av storfinansmän och en och annan som jag, är den relativt litet fallen för fraser och så mycket mera för faktiska upplysningar, även om de ibland är garnerade med de politiska fraser som förekommer i de kretsarna. Man får där ibland fakta som man inte får någon annanstans. Jag skall inte göra mera reklam för Wall Street Journal. Jag tror att jordbruksministern mycket väl vet vad jag menar när jag talar om hur jag har användning för den tidningen.

Herr talman! Herr Carlshamre har frågat mig om jag vill medverka till att sjöfartsverkets nya taxor för tjänster till den mindre sjöfarten omprövas, så att de kommer i rimligt förhållande till näringens bärkraft och vad som i övrigt kan anses rimligt och rättvist. De nya sjöfartsavgifterna, som gäller fr.o.m. den 1 januari 1971, redovisades för riksdagen i propositionen 119 år 1970. Som allmän grund för förslagen låg sjöfartsutredningens betänkande De statliga sjöfartsavgifterna. Betänkandet var föremål för en omfattande remissbehandling. Yttranden avgavs bl.a. av Rederiföreningen för mindre fartyg och Sveriges redareförening. Riksdagen uttalade inte några invändningar mot de framlagda förslagen. Dessa skilde sig från det förslag till avgiftssystem som sjöfartsutredningen lagt fram. Ändringarna syftade i mycket till att åstadkomma lättnader för det mindre tonnaget jämfört med utredningens förslag. Jag vill här nämna några exempel. De allmänna fyravgifterna tas ut endast för sju utrikes resor per år att jämföra med utredningens förslag att i princip alla resor under året skulle avgiftsbeläggas. Detta gynnar påtagligt de mindre svenska fartygen, vilka ofta gör ett stort antal resor på Sverige under året. Vidare gjordes jämfört med tidigare fyroch båkavgift den ändringen att tillägget till den i övrigt proportionella avgiften med en krona per ton upp till 300 ton netto föll bort. För ett fartyg på 300 ton netto utgör avgiftslindringen ca 1 200 kronor per år. Vad sedan beträffar den inrikes fyravgiften vill jag erinra om att den utgår bara för den del av fartygens nettodräktighet som överstiger 400 ton. Det egentliga småtonnaget är alltså helt befriat från denna avgift trots att skäl kan åberopas för att även detta tonnage skall bära sin del av farledskostnaderna. När det slutligen gäller fartygsbesiktningarna, har statsmakterna tagit bort de förhållandevis höga grundavgifterna som sjöfartsutredningen föreslog. Avgifterna är numera proportionella mot dräktigheten, vilket också gynnar de mindre fartygen. Av statsmedel tillskjuts vidare — för att uppnå kostnadstäckning för denna del av verksamheten — 500 000 kronor per budgetår, som kan ses som ett direkt stöd till den mindre skeppsfarten. Om de avgifter som speciellt berörs av herr Carlshamre vill jag säga följande. Det är riktigt att praktiskt taget allt kusttonnage i utrikes trafik avgiftsbeläggs genom att gränsen för den allmänna fyravgiften fastställts till 40 ton netto. Som herr Carlshamre säkert vet är detta tonnage emellertid huvudsakligen utländskt, varför en avgiftslindring till övervägande delen skulle komma detta till godo. Jag kan inte se något skäl för en sådan åtgärd som med tanke på bl.a. det utländska tonnagets låga kostnader i övrigt endast skulle ytterligare snedvrida konkurrensförhållandena mellan det svenska och det utländska mindre tonnaget. Den lokala fyravgiften är i princip en ersättning för den tidigare obligatoriska delen av lotsavgiften. Denna var från år 1967 fram till utgången av år 1970 utformad så att halv lotsavgift utgick för fartyg upp till 400 ton netto i det fall lots inte anlitades, Vidare utgick avgiften för en längsta distans av 15 nautiska mil. Den lokala fyravgiften utgör nu högst en tredjedel av summan av lotsavgifterna och den lokala fyravgiften. Jag ser detta som en skälig avvägning. Av säkerhetsskäl går det knappast att ytterligare gynna de fartyg som inte utnyttjar lots. För besiktningsverksamheten har tidigare inte tagits ut andra avgifter än relativt obetydliga belopp för utfärdade certifikat jämte expeditionsavgift. Riksdagen har godkänt förslaget att avgiftsbelägga de regelbundna besiktningarna. Den närmare avvägningen av avgifterna faller på sjöfartsverket. Verket har därvid försökt att sätta avgifterna så att bl.a. en rimlig arbetsfördelning kommer till stånd mellan verket och klassificeringssällskapen. Den redogörelse jag lämnat visar enligt min mening att man vid fastställande av de nya sjöfartsavgifterna tagit all möjlig hänsyn till det svenska mindre handelstonnaget. I sammanhanget vill jag i övrigt erinra om att staten tagit på sig hela kostnaden för isbrytarverksamheten, vilket väsentligt minskat den kostnadsdel som sjöfarten har att täcka genom avgifter. Vad gäller särskilt det mindre tonnaget vill jag också erinra om att riksdagen nyligen godkänt de förslag om förbättrat stöd till den mindre skeppsfarten som framlagts i årets statsverksproposition. Mot bakgrund av vad jag anfört anser jag inte att det finns skäl att ta upp frågan om justeringar i den ena eller andra riktningen av de avgifter som nyligen fastställts.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för ett fylligt och faktaspäckat svar på min interpellation, Huvudinnehållet i svaret är att det tagits all möjlig hänsyn till den mindre sjöfarten vid den nya taxesättningen. Om man emellertid frågar redare och skeppare inom småsjöfarten, i varje fall hemma på Västkusten, visar det sig att de undantagslöst är ärligen övertygade om att de får punga ut med mer pengar i år än förra året. Det skulle alltså kunna vara ett exempel på det kanske inte ens i regeringsoch riksdagskretsar helt ovanliga förhållandet att man siktar åt ett håll och råkar träffa åt ett annat. Men läser man närmare i kommunikationsministerns svar framgår att det här speciella hänsynstagandet och lindringarna till förmån för den mindre sjöfarten gäller i jämförelse med det förslag som sjöfartsutredningen hade lagt fram och inte jämfört med de tidigare faktiska förhållandena. Det är väl där förklaringen ligger. Jag har konstaterat, och jag tror fortfarande med rätt, att den mindre sjöfarten har drabbats av väsentliga avgiftshöjningar, så väsentliga att många som är verksamma inom den näringen tvivlar på att det blir möjligt att fortsätta arbetet. Kommunikationsministern pekar på lättnader, och det är lättnader i jämförelse med ett aldrig genomfört förslag. På en enda punkt vill jag kommentera ett konkret avsnitt av svaret, nämligen resonemanget om vilken sjöfart man skulle främja med en annan avvägning av den allmänna fyravgiften. Statsrådet Norling säger att om man ytterligare skulle lätta på den bördan skulle det ännu mera snedvrida konkurrensförhållandena mellan det svenska och det utländska mindre tonnaget, därför att det utländska tonnaget i andra avseenden har det så mycket lättare med avseende på sina kostnader. Jag tror att detta är ett litet bakvänt sätt att se på saken, statsrådet Norling. Det är väl ändå så att om av två konkurrenter den ene är belastad med tyngre bördor än den andre kommer samma ytterligare börda, lagd på dem båda, att bli svårare att bära för den som redan tidigare bär det tyngsta lasset och inte tvärtom. Statsrådet Norling säger, att han, mot bakgrund av den verklighet han redovisat, inte finner något ”skäl att ta upp frågan om justeringar i den ena eller andra riktningen av de avgifter som nyligen fastställts”. Jag skulle gärna vilja läsa in ytterligare ett litet ord i den meningen och säga att det inte ”finns skäl att nu ta upp frågan”. Jag har en viss förståelse för att det har gått en mycket kort tid sedan den nya ordningen infördes, och vi är ju litet långsamma — inte minst i det här huset — när det gäller att anpassa oss till en verklighet som kanske inte har blivit riktigt vad vi hade tänkt. Jag tror, herr kommunikationsminister, att det blir anledning att återkomma till denna fråga, och jag ber ännu en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att lösa problemen med postlådornas placering vid tomtgränserna samt om jag kan redogöra för vilka åtgärder som planeras eller förutskickas i avseende på ändrad postdistribution i höghus. Brevbäringen i tätorter utförs som höghusbrevbäring eller villabrevbäring. Höghusbrevbäring innebär att posten avlämnas inomhus i postlåda eller postinlägg vid adressatens bostad, på kontor, i affär e. d. Denna utdelningsform tillämpas i hus med minst fyra avlämningsställen. Vid villabrevbäring avlämnas posten som regel i postlåda, uppsatt på av postverket anvisad plats vid brevbärarens färdväg, i allmänhet vid tomtgränsen. Villabrevbäring anordnas till villor och andra friliggande hus med högst tre avlämningsställen samt till radoch kedjehus. Skillnaden i servicehänseende mellan villaoch höghusområden motiveras av att utbäringskostnaden per hushåll i förstnämnda områden är avsevärt högre på grund av avlämningsställenas större spridning. En höghusbrevbärare betjänar sålunda i genomsnitt 180 hushåll per timme, medan en villabrevbärare hinner med 145 hushåll, om postlådorna är rätt placerade, och 95, om postlådorna skulle placeras vid ytterdörren. Vad gäller brevbäringen till villor i tätorter har postverket gjort en utredning som visar att merkostnader för att avlämna post vid dörren, jämfört med att lägga den i postlådor vid tomtgränsen, skulle uppgå till ca 20 miljoner kronor per år i 1970 års priser. Postverket har inte ansett det rimligt att under sådana förhållanden övergå till att bära in posten till dörren i alla villor och låta den därav föranledda kostnadsökningen slå igenom i höjda porton. Det bör också nämnas att en sådan utsträckning av servicen kan motivera liknande arrangemang i glesbygderna. En sådan serviceförändring skulle kosta ytterligare flera tiotals miljoner kronor. Det måste anses rimligt att postverkets resurser i stället utnyttjas för angelägnare ändamål, t.ex. för att fortsätta utbyggnaden och förbättringen av lantbrevbäringen på det sätt som nu sker. Herr Bengtsson nämner i interpellationen, att problemen i samband med postlådornas placering vid tomtgränserna har varit av skiftande slag, men de allvarligaste problemen skall ha uppstått vid längre eller kortare bortovaro från hemmet. Jag förmodar att herr Bengtsson tänker på säkerhetsaspekterna. Enligt postverkets erfarenhet och enligt de upplysningar som postverket inhämtat från polisen sker emellertid stölder ur postlådor i synnerligen ringa omfattning. Tilläggas bör att de postlådor som postverket tillhandahåller och flertalet av dem som saluförs i allmänna handeln kan förses med låsanordningar, som försvårar insyn och tillgrepp. Vid längre bortovaro finns dessutom alltid möjligheten att begära eftersändning eller lagring av posten på postanstalten. På frågan, om det planeras eller övervägs några åtgärder i syfte att ändra postdistributionen i flerfamiljshus, vill jag svara följande, Systemet med boxanläggningar eller postlådor i bottenplanen på flerfamiljshus är vanligt i utlandet. I Sverige har boxanläggningar — fastighetsboxar — installerats i vissa s.k. kategorihus, t.ex. sjuksköterskeoch studentbostäder, på några platser i landet. Med hänsyn framför allt till serviceaspekterna har någon generell övergång till denna utdelningsform i flerfamiljshus hittills inte varit aktuell. Det kan dock inte uteslutas att en sådan personaloch kostnadssituation kan uppstå, att postverket tvingas överväga ett sådant system. Av denna anledning pågår för närvarande internt inom postverket en helt förutsättningslös undersökning i avsikt att klarlägga det ekonomiska utfallet av en eventuell övergång i framtiden till postutdelning i fastighetsboxar försedda med lås.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

Kommunikationsministern tar i sitt svar upp frågan om de problem av skiftande slag som jag har tagit upp i min interpellation, och det är riktigt som sägs i svaret att jag då tänker på säkerhetsaspekterna. En av post fylld postlåda är självfallet en utomordentlig vägvisare till att just i dessa egnahem eller villor finns sannolikt ej någon av familjemedlemmarna hemma, därmed kan det vara fritt fram för inbrott. Det är alltså faran för stölder i egnahem och villor och kanske inte i brevlådan som är viktigast. Vi känner väl till polisens vädjan till hushållen under sommarhalvåret att dessa på allt sätt vidtar åtgärder som kan minska riskerna för inbrott och förstörelse. Men riskerna finns året runt och går självfallet ej att eliminera därför att de människor som sysslar med denna form av brottslighet har säkert mer än postlådan som uppslag för sina tänkta inbrott i egnahem och villor. Men att postlådan med sin placering vid tomtgränsen är en vägledare i sammanhanget, det är många egnahemsoch villaägares uppfattning, och jag tror att kommunikationsministern delar denna deras uppfattning. En ökad information till kunderna om postverkets möjligheter att hjälpa dessa kunder under en eventuell bortovaro från bostaden är av stor betydelse. Kostnadssidan spelar sin roll i sammanhanget, och även den delen åberopar kommunikationsministern i sitt svar, och detta med all rätt. Men jag vill, herr kommunikationsminister, ha sagt — och det får gälla både den här frågan och rent allmänt — att rationalisering betyder främst ökad lönsamhet, men vi vet att i denna rationaliseringsiver glömmer man i långa stycken bort servicen till människorna. Jag tänker bl.a. på de äldre, de sjuka, handikappade och andra grupper. Många är de områden i vårt samhälle där så har skett. Jag är inte övertygad om att lönsamheten visar sig ha blivit den man tänkt sig, om vi närmare granskar följdkostnader som uppstår i dessa sammanhang. Vad gäller min fråga vilka åtgärder som planeras eller förutskickas i avseende på ändrad postdistribution i höghus, säger kommunikationsministern i sitt svar bl.a.: ”Systemet med boxanläggningar eller postlådor i bottenplanen på flerfamiljshus är vanligt i utlandet. — — — Med hänsyn framför allt till serviceaspekterna har någon generell övergång till denna utdelningsform i flerfamiljshus hittills inte varit aktuell. Det kan dock inte uteslutas att en sådan personaloch kostnadssituation kan uppstå, att postverket tvingas överväga ett sådant system. Av denna anledning pågår för närvarande internt inom postverket en helt förutsättningslös undersökning i avsikt att klarlägga det ekonomiska utfallet av en eventuell övergång i framtiden till postutdelning i fastighetsboxar försedda med lås.” Svaret på min sista fråga ger anledning förmoda att i en framtid även de som bor i höghus kan få sin service på postsidan försämrad. Det är min förhoppning att man från de ansvariga myndigheternas sida så långt det är möjligt skall medverka till att servicen icke försämras, vilket kan bli följden om de åtgärder vidtages som nämndes i sista delen av kommunikationsministerns svar. Jag ber än en gång att få tacka för det svar jag fått.

Samtliga 18 på föredragningslistan upptagna enkla frågor kommer att besvaras vid dagens frågestund. Därefter återstår 16 enkla frågor och 19 interpellationer obesvarade. Frågor besvaras vid bordläggningsplenum måndagen den 24 maj kl. 11.00 och vid vårsessionens sista frågestund torsdagen den 27 maj kl. 10.00. Interpellationer besvaras måndagen den 24 maj, fredagen den 28 maj sedan behandlingen av utskottsbetänkanden slutförts och vid bordläggningsplenum tisdagen den 1 juni. Sammanträdet sistnämnda dag skall enligt tidplanen ta sin början kl. 16.00 men kommer att börjas tidigare om så erfordras för att samtliga återstående interpellationssvar skall medhinnas.
Herr talman! Fru Anér har frågat justitieministern om han anser att man gentemot dem, som ännu inte trots påstötningar lämnat svar till folkoch bostadsräkningen, bör gå fram med hot om rättslig påföljd i den utsträckning som sker i dag. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Folkoch bostadsräkningen, som även ersätter det numera upphävda årliga mantalsuppgiftslämnandet, är av stor betydelse bl.a. för samhällsplaneringen. Uppgiftslämnandet för 1970 års folkoch bostadsräkning är ännu ej helt avslutat. Granskningsorganet, som utses av kommunens styrelse, skall enligt anvisningarna ta kontakt med de uppgiftsskyldiga för att få in felande uppgifter. Om uppgift inte lämnas, kan länsstyrelsen förelägga vite. Jag utgår ifrån att granskningsorganets kontakt med den uppgiftsskyldige sker utan hotelser och bryska metoder. Vitesinstitutet får komma till användning först då alla andra möjligheter uttömts, och är förbehållet länsstyrelsen. att lämna uppgift till folkoch bostadsräkningen
Herr talman! Jag ber att få tacka herr finansministern för detta svar, vars anda verkligen är mycket tacknämlig. Det är väldigt bra att man inte går fram med hotelser och bryska tillvägagångssätt här. Men det föreligger en viss förvirring bland medborgarna om denna fråga. Det finns ju de som av personliga anledningar inte har velat svara på vissa av frågorna till folkoch bostadsräkningen. Somliga av dem har då blivit uppringda av kommunens granskningsledare och har svarat att de inte vill lämna några ytterligare upplysningar. Några har då blivit lämnade helt i fred och inte hört ett ljud mer. Andra har blivit tillskrivna och har till slut blivit förelagda exempelvis 300 kronors vite av länsstyrelsen. Inget vite har såvitt jag vet ännu blivit utdömt men det är alltså förelagt, och nu frågar sig folk: Efter vilka regler kommer dessa viten att utdömas? De vill mycket gärna veta det, men de får inte något svar på detta. De ringer till SCB, de ringer till kommunen, de ringer till länsstyrelsen. Alla skyller på varandra och skickar dem vidare. Till slut kommer de då till riksdagsmannen, och riksdagsmannen försöker att få besked om denna sak. Nu fick vi faktiskt en sorts besked om den här saken för ett halvår sedan av herr justitieministern, fast det var inte här i kammaren utan i Publicistklubben. Vi hade ett debattmöte där om denna fråga. Det refererades inte då i pressen men det står numera refererat delvis i PK:s årsbok. Jag var där, så jag vet att referatet är ungefär riktigt. På en auditoriefråga om man kunde bli bötfälld — meningen är alltså ådömd vite — för att man inte varit informerad om uppgiftsskyldigheten svarade justitieministern att han ville se den myndighet som lade ned möda på åtal i sådana fall. Nu är det klart att det kan ju aldrig komma så långt som till åtal utan att vederbörande flera gånger har blivit väl informerad om sin skyldighet att svara. Såvitt jag kan erinra mig gällde frågan faktiskt om det över huvud taget skulle utdömas några viten mot folk som vägrade att svara på frågor som de ansåg besvärande. Men vad än justitieministern menade vid det speciella tillfället har han tydligen i alla fall förutsett att inte alla som vägrade att lämna in en och annan uppgift till folkoch bostadsräkningen skulle bli ådömda viten. Därför måste jag fråga finansministern: Var går denna gräns? Vilka är det som kan vänta sig att bli ådömda vite och att få betala de här 300 kronorna, eller vad det nu är fråga om, och vilka kan vänta sig att slippa det?
Herr talman! Det ligger nog inte inom någons förmåga att kunna ge ett tillfredsställande svar på den sista frågan. Det är länsstyrelsen som i sista hand har att utdöma vitesföreläggandet och effektuera det. Den bedömer varje fall individuellt, men i sista hand — om uppgifterna är av den karaktären att de är nödvändiga — kommer vitet att utdömas. Man får lägga det i händerna på vederbörande länsstyrelse. Jag fruktar att man inte kan få en fullständigt standardiserad tillämpning, men i stora drag kommer den väl ändå att följa de gängse grunderna för vitesföreläggande.
Herr talman! Det är klart att lag skall följas. Det är bara det att enligt de uppgifter som jag har fått är de kommunala granskningsmän som skickar listor till länsstyrelserna över vilka som bör ådömas vite — och det är alltså inte alla — juridiskt fullständigt oskolade. Jag tycker att detta verkar litet grand osäkert. Man har ännu inte fått in alla siffror om hur folkoch bostadsräkningen har utfallit. Men det visar sig att bara i Örebro, där man hade skickat ut 52 000 blanketter, fordrades det telefonkomplettering av blanketterna i 32 000 fall och skriftlig komplettering i 8 000 fall. Detta medförde att man i Örebro blev tvungen att öka anslaget för folkoch bostadsräkningen med 70 procent. Detta gäller alltså enbart Örebro. Det är inte alls säkert att beskrivningen är giltig för hela landet — det vet vi inte ännu. I Malmö behövde man öka anslaget med 35 procent. Men visar inte detta att det måste ha varit något fel antingen på blanketternas utformning eller på deras marknadsföring? Och kan vi inte få hoppas att båda delarna sköts bättre nästa gång, så att inte denna sorts psykologiska trassel skall behöva uppkomma? För det är ju faktiskt en fråga om förtroendefull samverkan mellan myndigheterna och medborgarna. Jag skulle till slut vilja citera en dataexpert här i landet som har sagt: ”Om en databanks information skall vara förtroende värd, så måste den, eller rättare sagt de som sköter den, först ha skaffat sig förtroende hos dem som skall lämna uppgifterna. Annars så är hela insamlingen meningslös.”
Herr talman! Visst kan den enskilda människan som attackeras av en granskningsledare känna sig irriterad, men man kan inte lösa det här på annat sätt än vad som är föreslaget i Kungl. Maj:ts proposition nr 27. Där sägs uttryckligen: ”På en punkt har jag dock i sak en annan uppfattning än SCB. Enligt SCB:s förslag skulle granskningsledaren själv få förelägga vite, om begärd uppgift inte lämnas eller är ofullständig. Enligt min mening kan det inte anses lämpligt att lägga en sådan befogenhet på granskningsledaren. I stället bör gången vara den att granskningsledaren skall vara skyldig att utan vitesföreläggande anmana den försumlige att fullgöra sin skyldighet. Först om denna anmaning inte efterkoms, skall granskningsledaren kunna vända sig till länsstyrelsen och begära att denna vid vite förelägger den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet. Om inte heller vitesföreläggandet efterkommes, skall länsstyrelsen utdöma det försuttna vitet.” Man kan inte instruktionsmässigt gå mildare fram, om man ändå som utgångspunkt har att man måste få in de begärda uppgifterna.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat statsministern vilken ställning regeringen intar till frågan om uppehållstillstånd för brasilianska medborgare som på grund av politisk förföljelse i hemlandet inkommer eller söker inkomma till Sverige. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. I ett svar i mars i år på en fråga av herr Svensson angående praxis för beviljande av politisk asyl i Sverige uttalade jag att enligt 2 § utlänningslagen som huvudregel gäller att politisk flykting som är i behov av fristad i vårt land inte utan synnerliga skäl skall vägras tillstånd att vistas här. En flykting som närmast kommer från ett land där han redan har erhållit fristad anses i praxis inte ha behov av fristad här och omfattas alltså inte av 2§ utlänningslagen. Frågan om utlännings ställning som politisk flykting prövas emellertid som jag tidigare anfört i regel först i samband med verkställighet av beslut om avlägsnande ur riket. De regler som jag nu redogjort för gäller givetvis alla utlänningar och således även brasilianska medborgare.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Brasilien är en kvalificerad militärdiktatur. Liberala såväl som socialistiska oppositionella drivs i allt större skaror i emigration genom regimens massiva terror. Några få söker sig till Sverige. Men som vanligt i fråga om västflyktingar vägrar regeringen godta deras politiska situation. Brasilianarna släpps antingen in på ett år i sänder — en osäker och omänsklig vistelseform, som gör dem utsatta för godtycke och påtryckningar — eller också avvisas de. Liknande osäkerhet präglar de demokratiska grekernas, portugisernas och turkarnas situation. Men mot en annan kategori tillämpas en helt annan praxis. I åratal har organiserade fascistiska revolvergangsters i skydd härav strömmat in i landet. Vi har nyligen sett vissa följder härav, som inte är statsrådet obekanta. Regeringen har under årens lopp utan hämningar släppt in mängder av före detta SS-män ur t.ex. de lettiska SS-bataljonerna och likvideringskommandona — män som många efterlevande judar och zigenare kan berätta åtskilligt om. Dessa Hitlerdrängar har blivit föremål för ett politiskt fjäskande utan gräns. De har fått bli svenska medborgare och beviljats vapenlicens. Så har det gått med bl.a. flera medlemmar i den fascistiska organisationen Daugavas Vanagi. Ta namnen Lobe, O8e, förre militärattachén Plensners, överste Ginters, herrar Talters, Klavs och Landsmanis. Jag tror att det är namn som är herrar regeringsledamöter ganska väl bekanta. Därför skulle jag vilja fråga: Varför är praxis så olika? Hatar regeringen vänstermän och andra demokrater så intensivt? Och är Ustasjamännen och Domusrånarna från Lund så värdefulla för Sverige, eftersom de nästan aldrig behöver vara rädda för utvisning? Ger handelsförbindelserna med Brasilien så stora pengar att det måste gå ut över militärregimens opponenter? Och är det inte så, herr inrikesminister, att även i de fall där man inte alls vet om vederbörande har en fristad i annat land kan man utvisa eller avvisa ändå?
Herr talman! Det finns kanske inte mycket att tillägga. Herr Svensson hade tydligen behov av att i det här sammanhanget uttala ett underkännande av den politik som förs i vårt land och som följer den lagstiftning vi har antagit. Det är klart att det kan finnas människor som kommer till vårt land och får politisk asyl och som har en annan politisk uppfattning än den herr Svensson gillar och också en annan uppfattning än den jag gillar. Men det är inte detta det är fråga om. Har vederbörande utsatts för förföljelse i sitt hemland och nödgats fly därifrån så kan han, om detta förhållande är styrkt, påräkna att få stanna i Sverige. Sedan fäster jag inget avseende vid vilken ideologi det rör sig om. Det är inte heller uttalat i utlänningslagen att man skall göra någon åtskillnad i det fallet. Herr Svensson har således inte kunnat bidra med någonting som ger anledning att fortsätta debatten. Jag har slagit fast att den som har fått fristad i annat land rimligtvis inte kan göra anspråk på att bli betraktad som politisk flykting i Sverige. Har han fristad på annat håll, så föreligger det ingen skyldighet för oss att ta emot vederbörande. Det är således innebörden i den lagstiftning som vi har och av rättsreglerna för andra länder som ger fristad för politiska flyktingar.
Herr talman! Det är ju det internationella flyktingåret i år och statsministern är bl.a. någon sorts hedersordförande i en internationell kommitté som sysslar med denna verksamhet. I en skrift utgiven här i Sverige av denna kommitté heter det: ” Flyktingar är enligt internationell lag personer som vistas utanför sitt hemland därför att de fruktar förföljelse som en följd av revolution, en förändring av den politiska regimen eller inre oroligheter, som medför ett tillstånd av osäkerhet för vissa grupper i befolkningen.” Inrikesministern har här med hänvisning till det aktuella fall som bl.a. ligger bakom denna fråga sagt att om man redan erhållit fristad i ett annat land, finns det ingen skyldighet att ta emot någon här i Sverige. Nu råkar det vara så att ett aktuellt avvisningsbeslut berör en person som inte erhållit någon sådan fristad. Det finns tvärtom ett brev från ett annat lands ambassad, som ger en synnerligen tvivelaktig bild av hans möjligheter att få en sådan fristad, men han blir ändå avvisad. Det är trots allt så — låt oss konstatera det, oavsett vad som står i lagtexten, ty sådant står ju inte i lagtexterna — att det är olika praxis för högeroch vänsterfolk. Det har förts under många år en vad jag skulle vilja kalla närmast profascistisk flyktingpolitik.
Herr talman! Jag skall naturligtvis inte diskutera enskilda fall i detta sammanhang, men jag kan försäkra herr Svensson i Malmö att det är mycket vanligt att när ett ärende blir föremål för uppmärksamhet av olika slag så anförs ständigt nya omständigheter, som inte redovisats från början när ärendet prövades. Det är sannerligen en lång och tålmodig historia att pröva dessa frågor. Vi försöker göra det så inträngande som möjligt. Jag kan försäkra att invandrarverket lägger ner mycket stor möda på detta. Hade herr Svensson velat inse att det är ett stort antal medborgare från skilda länder som fått uppehållstillstånd i vårt land, skulle han inte haft anledning att framträda med den misstro som han gör.

Herr talman! Herr Enskog har frågat om jag planerar några speciella åtgärder för att bereda framför allt kvinnlig arbetskraft sysselsättning inom Arbogaregionen. Arbogaregionens näringsliv domineras av verkstadsindustrin, som under senare år haft ständig efterfrågan på arbetskraft. Ett ökande antal kvinnor har efter hand fått anställning vid dessa företag. Med anledning av den varslade nedläggningen av ett företag inom beklädnadsindustrin vidtar arbetsmarknadsverket för närvarande olika åtgärder främst i fråga om utbildning för att öka den kvinnliga sysselsättningen inom verkstadsindustrin liksom i andra företag inom Arbogaregionen. Även i övrigt bevakas givetvis möjligheterna att skapa sysselsättning i regionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Anledningen till den var att Rapps konfektionsfabrik i Arboga ej beviljats vare sig begärt lån eller statsgarantilån, som var nödvändiga för fortsatt drift. Enligt den av intressenterna som ville överta företaget — det har nämligen gått i konkurs — kan företaget bli lönsamt, eftersom det i samband med konkursen skalats rent från förlustbringande dotterföretag och annan olönsam verksamhet. Om det skett tidigare hade fabriken i Arboga varit lönsam senaste året. Man har nämligen utvecklat en ny rutin som gett ett bra resultat och med hög standard på det man producerar. Man har gjort 270 kavajer och lika många par byxor per dag med 170 personer inom den löpande produktionen, och det torde vara lönsamt. Huset finns, maskinerna finns och personalen har ännu inte skingrats. I det läget vill nya intressenter fortsätta verksamheten. Det är intressenter som har stor erfarenhet av industriproduktion, men de har som jag nämnde fått varken lån från Investeringsbanken eller statsgarantilån. Det var när regeringen avslog den sistnämnda ansökan som jag ställde frågan till statsrådet. Det behövs industri som kan sysselsätta kvinnlig arbetskraft i Arboga, eftersom det annars i huvudsak är tung industri där. Jag tror att det hade varit en god satsning om man i detta speciella fall hade bifallit ansökan. Samtidigt satsade en annan statlig myndighet stora pengar för att bereda tre familjer sysselsättning på ett samjordbruk — ett kolchosjordbruk. Det gällde totalt mellan tre och fyra miljoner kronor. Här gäller det mindre än två miljoner kronor för att bereda 200 personer sysselsättning. Nu förefaller det som om man på privat väg kommer att satsa pengar för att driva företaget vidare. Vi får hoppas att det skall lyckas. Efter vad jag känner till kommer avgörandet att träffas just i dag. Herr talman! Det är företagsledningens skicklighet snarare än branschtillhörigheten som är avgörande för ett företags framgång.
Herr talman! Jag kan självfallet inte gå in på en diskussion om ett ärende som regeringen nyligen har avgjort. Jag kan bara erinra om att innan regeringen träffade sitt avgörande hade ärendet bedömts av instanser som haft att förbereda det. De hade en negativ inställning till frågan. Det förhållandet att en annan statlig myndighet ungefär samtidigt i ett annat fall kan ha fattat ett positivt beslut — enligt herr Enskogs uppfattning var det tydligen olyckligt att satsa på det företaget eftersom det kostade för mycket pengar — kan naturligtvis inte göra någon skillnad. Regeringen måste verkställa en objektiv bedömning av varje ärende, och det har regeringen försökt göra också i detta fall. I svaret har jag också kunnat lämna beskedet att det görs betydande ansträngningar för att bereda de friställda nya sysselsättningar, och det ser ut som om det arbetet skulle ge ett positivt resultat. Mitt svar skall naturligtvis inte tolkas så att jag är likgiltig för hur det går för de anställda. Självfallet är det olustigt att fatta ett beslut som går i negativ riktning. Men om man inte kan räkna med att verksamheten kan fortsätta utan finner att man ganska snart kommer att stå i samma situation har man inte gjort de anställda någon tjänst med ett bifall. Vi kan inte bara säga att det kan vara värt att satsa två miljoner kronor på att driva verksamheten under en viss tid. I vissa regioner, där det inte finns alternativ, kan man kanske göra så, men i Arbogaregionen är inte förhållandena sådana att vi har anledning att vara bekymrade för framtiden — Arbogaregionen visar befolkningsmässigt en relativt tillfredsställande utveckling. I början av 1960-talet ökade befolkningen stadigt, under senare år har den varit konstant. Arbogaregionen tillhör alltså inte de områden i landet som har ett starkt vikande befolkningsunderlag och där speciella motiveringar finns för långtgående åtgärder i särskilda fall.
Herr talman! Jag tackar för dessa kompletterande upplysningar. Det är givet att regeringen skall bedöma en sådan här fråga efter den undersökning som den har gjort, och det är bra att den har gjorts. Här får man olika intryck från olika håll. Det är att hoppas att de som eventuellt kommer att driva företaget vidare kan klara det trots att de inte har fått de statliga lån eller det statsgarantilån som det var fråga om och att de som övertar företaget har gjort rätt bedömning.

Herr talman! Herr Engström har frågat mig om jag anser att regeringen bör ompröva beslut om fastställande av stadsplan, där trafiklösningar i äldre stadsbebyggelse gör ingrepp i miljömässigt värdefull grönska. I ett svar på en fråga av herr Engström erinrade jag för någon tid sedan om att ansvaret för stadsplaneringen i första hand vilar på kommunerna. Endast i de fall frågan om fastställelse av stadsplan av länsstyrelse underställs regeringens prövning eller besvär anförs mot länsstyrelses beslut om fastställelse av stadsplan kan regeringen pröva planen. Regeringen har ingen laglig möjlighet att i andra fall ta ställning till fråga om fastställelse av stadsplan.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag ställde för några veckor sedan, innan regeringen tog ställning till planverkets rekommendation om almarna i Kungsträdgården, en enkel fråga. Civilministern vägrade då att gå in på debatt med hänvisning till att han inte kunde diskutera en fråga som regeringen inte avgjort. Planverket sade och rekommenderade: ”Planverket finner därför den medborgaropinion, som vill skydda de mest svårersättliga vegetationselementen högst förklarlig och menar att man innan ställning tagits till Kungsträdgårdens totala utformning bör undvika ingrepp som inte är oundgängligen nödvändiga.” Regeringen struntade i rekommendationen från sitt eget högsta centrala ämbetsverk på detta område. Utan närmare motivering fastställdes stadsplanen. Vad som sedan hände känner alla. Som en tjuv om natten sökte Stockholms stad att fälla träden bakom plank och polisbevakning. När det inte gick sökte de kommunala myndigheterna på nytt att vilseleda opinionen bl.a. genom en annons om ett grönt Kungsträdgården, vilket det inte finns någon täckning för i fattade beslut. Alla upptänkliga argument har mobiliserats för att vilseleda opinionen. Den kollektiva trafik som man hållit på att underförsörja i årtionden blev plötsligt ett vapen. Tunnelbanan till Järva skulle försenas. Men det rör sig inte om tunnelbanan utan om en tunnelbaneuppgång, som man gott kan avvara. En omprojektering på den punkten försenar ingenting och kostar heller inte Stockholms stad någonting. Mot bakgrund av den intensiva stadsplanedebatten med krav på insyn i planeringen och planverkets rekommendation, som tog hänsyn till opinionen, var regeringens beslut anmärkningsvärt och ägnat att tillspetsa frågan mycket allvarligt. Jag sade förra gången och vill gärna upprepa det: ”Frågan om almarna i Kungsträdgården gäller inte i första hand en enstaka trädgrupps vara eller inte vara. Det gäller en principfråga, en detalj i ett större sammanhang.” Gamla värdefulla miljöer offras hänsynslöst för nybebyg gelse och betongslum. Storstädernas nya förorter och förortskommuner ger många exempel. City i Stockholm omdanas i första hand för att betjäna storfinans och affärsintressen. Striden om almarna gäller inte bara miljön i Stockholms innerstad. Samma kamp för en bättre miljö sker i förorter och förortskommuner runt Stockholm och i många andra kommuner i landet. Ytterst handlar det om ett krav på en ny regionpolitik som minskar trycket på storstadsregionerna, främst Storstockholm, och hindrar avfolkningen av Norrland och andra landsdelar. Var det insikten om detta som gjorde att regeringen slöt upp bakom de kommunala myndigheterna i Stockholm och struntade i planverkets rekommendation? Almarnas öde och utformningen av Kungsträdgården i Stockholm har fått en tidsfrist till i höst. Det vore välgörande för den fortsatta utvecklingen och plandebatten om regeringen gjorde en rekommendation, som tog hänsyn till de motiv som låg bakom planverkets rekommendation. Jag skulle vilja ställa frågan: Överväger regeringen ett sådant beslut?

Herr talman! Fortfarande gäller, vilket herr Engström är mycket väl medveten om, att vi kan inte inom ramen för en sådan här debatt, enligt den ordning som vi har att tillämpa i riksdagen, diskutera de enskilda fall i vilka regeringen har att fatta beslut. Den debatten får föras i konstitutionsutskott och i dechargedebatt. När det sedan gäller frågan om regeringen kan ta initiativ till en ny prövning av en stadsplan är det ändå på det sättet, att en stadsplan som en gång har fastställts i sista instans kan inte komma till prövning på nytt utan att man i kommunen tar upp frågan om huruvida man önskar ändra stadsplanen. Det är den tågordning som måste tillämpas i enlighet med de regler som gäller. Trots allt rör kanske herr Engströms resonemang vid en fråga av stort principiellt intresse, alltför stor för att diskutera inom ramen för en debatt av den här karaktären. Några reflexioner kanske det ändå kan finnas anledning att göra. Det gäller faktiskt frågan om demokratins arbetsformer. Vi är alla intresserade av att stärka och fördjupa demokratin i vårt samhälle. Inte minst står frågan om den kommunala demokratin i förgrunden för debatten. Forskningsoch utredningsarbete pågår som bekant för att genomlysa problemen och komma med förslag till åtgärder. Stor enighet har ju hitintills rått i vårt land om att vi måste arbeta genom den representativa demokratin. Skall alla medborgare ha en möjlighet att göra sin mening lika tungt gällande känner vi inget bättre system än att vi i val genom allmän och lika rösträtt utser representanter som får ansvaret att fatta de nödvändiga besluten i riksdag, landsting och kommuner. Som aktiv kommunalman och riksdagsman vet förmodligen herr Engström att ett beslut ofta innebär en avvägning emellan flera olika önskemål som var för sig kan ha mycket ivriga förespråkare. Vi tvingas ibland efter en sådan avvägning såväl i riksdagen som ute i kommunerna att fatta beslut som går emot vad betydande medborgargrupper betraktar som sina speciella intressen. Kan vi inom en demokrati som vill göra skäl för namnet acceptera en ordning som innebär att medborgargrupper, som inte får sin vilja fram, skall kunna med våld hindra att i demokratisk ordning fattade beslut genomförs? Det är den frågan vi ytterst har att ställa oss. Den som allvarligt strävar efter att stärka och fördjupa demokratin måste svara nej på den frågan. Vi får aldrig acceptera någon annan form för avgöranden än i demokratisk ordning fattade beslut. Men vi skall självfallet eftersträva att bredda inflytandet över besluten genom att öka möjligheten för medborgarna till kontakt med samhällets verksamhet. Här har de politiska partierna ett stort ansvar. Det är i första hand genom en aktivare verksamhet från deras sida, öppen för alla medborgare, som goda och fortlöpande kontakter kan skapas mellan väljare och valda. Jag har tyckt, herr talman, att det finns anledning att säga detta med hänsyn tagen till den debatt som har förekommit i detta ämne.
Herr talman! Civilministern säger att han inte kan diskutera det enskilda fallet. Däremot är han beredd att diskutera principer. All right, låt oss göra det. Det är självklart att man skall ha demokratiska beslutsprocesser. Men i dessa demokratiska beslutsprocesser måste ju rimligen ingå att man ger dem för vilka man beslutar ordentlig information och fattar besluten på basis av en omfattande debatt. Det är uppenbart att detta inte har skett i det här konkreta fallet. Civilministern hänvisar till mina erfarenheter som kommunalman. Till det vill jag säga att exakt samma erfarenheter som man har fått i Stockholm i det här konkreta fallet har människorna i en rad kommuner. Det är självklart att ett beslut i en kommunal församling innefattar avvägningar mellan olika intressen. Men det är lika uppenbart — och jag har personlig erfarenhet av det — att man när det gäller den avvägningen många gånger systematiskt undviker att ge medborgarna den nödvändiga informationen för en bred debatt i planfrågor. Detta är ytterst beroende på att de som sitter och fattar besluten i sitt beslutsfattande tar större hänsyn till starka ekonomiska storfinansiella intressen än till de intressen som kommunernas invånare har. Det är detta som är den yttersta grunden till att man gömmer undan väsentliga fakta i debatten för medborgarna. Det är alltså det hela den här debatten egentligen handlar om. Självklart skall man ha demokratiska beslutsprocesser. Men då skall man också se till att medborgarna får välbehövlig information och möjlighet att delta i debatt innan beslut fattas. Det är uppenbart och framstår helt klart för hela svenska folket att man bl.a. från kommunstyrelsen i Stockholm och landstinget i Stockholms län här har gett en vilseledande information. Det är ett talande tecken att chefen för statens planverk, Lennart Holm, i Aftonbladet i söndags hade anledning att återupprepa vad planverket sade i sin rekommendation till regeringen.
Herr talman! Om det nu är på det sättet att herr Engström anser att informationen till medborgarna i en viss fråga har varit för dålig vill jag upprepa vad jag sade att ansvaret för informationen i hög grad ligger på de politiska partierna. Det är sålunda lämpligt att herr Engström för sitt vidkommande vänder sig till herr Knut Olsson i Stockholm, som är vänsterpartiet kommunisternas gruppledare i kommunfullmäktige, och frågar honom på vilket sätt han har skött sin del av ansvaret för informationen till medborgarna. Här finns ett gemensamt ansvar för alla partier. Jag har för min del en känsla av att man inom de politiska partierna i Stockholm är klart medveten om detta.

Herr talman! Herr Hernelius har frågat mig om jag anser att det är rimligt — särskilt i en period då brottsligheten starkt ökar — att insätta polisstyrkor och betydande bevakningspersonal försedd med hundar, hästar och stålbatonger för att underlätta viss trädfällning just vid av kommunal myndighet eftersträvat klockslag. En av polisens huvuduppgifter är att upprätthålla ordning och säkerhet. Däri ingår att tillse att verkställigheten av myndighets beslut inte hindras av personer som tillgriper våld eller begår annan brottslig gärning.
Herr talman! Jag tackar för svaret och instämmer självfallet i justitieministerns allmänna beskrivning av polisens huvuduppgifter att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Men justitieministern har ju helt missat poängen i min fråga — om verkställighet av kommunalt beslut nödvändigtvis skall ske på klockslaget när det icke är tidsbundet. Det är det frågan gäller. Min fråga grundar sig också på mycket olustiga personliga synintryck. Jag passerade Kungsträdgården startaftonen så att säga, och att se hundar och hästar och batonger och stora polisstyrkor bakom ett plank där, det förde tankarna till andra länder och andra olustigheter. Det var dock inte på minuten det hängde att dessa almar skulle fällas — och nu har ju uppskovet kommit. Jag förstår inte vilken psykologi de ledande kommunalmännen här har visat, men det är en sak för sig. Min principiella fråga är emellertid om inte polismyndigheten skulle kunna ha anledning att pröva nödvändigheten av att insätta stora resurser för verkställigheten av ett sådant här beslut just på angivet klockslag och angiven minut och vänligt kunna säga till den kommunala myndigheten: Kom igen — nu är våra resurser för ansträngda för att åstadkomma den mobilisering och de insatser som behövs i det här fallet. Det är den principiella frågan, herr justitieminister.

Herr talman! I praktiken går det ju till på det viset, att den kommunala myndigheten meddelar när ett beslut skall verkställas. Föreligger speciella förhållanden, som i det fall herr Hernelius här tagit upp, sker givetvis ett samråd mellan den kommunala myndigheten och polisen. Det klockslag som herr Hernelius talar om har alltså fastställts efter samråd. Jag tycker att herr Hernelius tar litet för lätt på vad det egentligen har varit fråga om här, när han endast vill kalla det att underlätta viss trädfällning. Jag vill understryka att jag anser det rimligt att alla tillgängliga resurser insätts för att ett i demokratisk ordning fattat lagligt beslut skall kunna genomföras.
Herr talman! Jag vill erinra om att detta icke alltid har skett. Jag skall nämna ordet Båstad, så förstår justitieministern vad jag menar. Där retirerade ordningsmakten, trots att det var fråga om ett tidsbundet evenemang. Här har det skett, och här har polisresurser insatts utan omtanke om polisen, som kommit i en mycket besvärlig situation. Och jag vidhåller att den psykologi som visats har varit mycket dålig från flera håll. I fråga om brottsligheten agerar herr justitieministern ofta som en doktor Hjälplös i kammaren, Kurvan stiger brant i höjden — man slår ifrån sig och säger: Poliser hjälper inte. Men när det gäller verkställigheten av ett kommunalt beslut om trädfällning sättes polisens resurser in. Får jag ta ett litet exempel. Om ett kommunalt bussbolag beslutade att sätta upp en byst av en diktator — vilken som helst av de två förgrundsfigurer som fanns på 1930-talet — skulle polisens alla resurser då mot en medborgerlig opinion uppbådas för att skydda uppsättandet av denna byst? Förvisso rimligen inte!
Herr talman! Vi skall i detta sammanhang inte diskutera kriminalitetens och brottslighetens ökning. Men, herr Herneiius, i princip kan jag inte se någon skillnad i nödvändigheten av polisens ingripande, om det gäller att förhindra våld vid demonstrationer eller om det gäller att förhindra våld mot arbetare och arbetsledare, när ett kommunalt beslut skall genomföras.

Herr talman! Herr Brundin har frågat mig om jag vill upplysa om när 18 maj 1971 det bolag för produktion och försäljning av sjukvårdsutrustning m.m., för vilket riksdagen anvisat medel, avses bli etablerat. Ang. etablerande I 1970 års statsverksproposition meddelades att förenade fabriksver Av ett bolag för proken träffat ett preliminärt avtal med American Hospital Supply Corpora = duktion och försäljtion om att bilda ett gemensamt bolag för marknadsföring och ning av sjukvårdsproduktion av vissa sjukvårdsprodukter. De fortsatta förhandlingarna = Utrustning m.m. mellan parterna har emellertid visat att förutsättningar inte föreligger för samarbete i bolagsform. Det av riksdagen anvisade anslaget för teckning av aktier i det tilltänkta bolaget kommer därför inte att användas.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att göra den reflexionen att herr Brundin, som ju inte är oerfaren i hur produktion planeras och produktionsbeslut fattas, med sitt inlägg här uppriktigt sagt inte har gjort sig själv full rättvisa. Vad som hänt är följande. Förenade fabriksverken har en stor rörelse som sysslar med tvätt av sjukhuspersedlar. Det är från fabriksverkens synpunkt fullkomligt naturligt att denna rörelse, som är ett av de centrala civila elementen i fabriksverkens produktion, vidareutvecklas. För att kunna vidareutveckla tvätterirörelsen till den effektiva processindustri som den kan bli måste man föra bort från sortimentet sådana produkter 17 som kräver specialbehandling. Det är därför som sådana här engångsoperationsset är intressanta för fabriksverken såsom ansvariga för sjukhustvätterierna. FFV:s intresse för den frågan är alltså fullkomligt naturligt. Vid utvecklingsarbetet och undersökningarna av möjligheterna att öka engångssetens andel i sjukhusens förbrukning dök det här amerikanska engångsmaterialet upp. Från allmänna synpunkter låg det mycket väl i linje med FFV:s egen verksamhet. Nu är fabriksverken ett affärsverk och inte ett aktiebolag, och frågan om att bilda ett bolag måste därför underställas riksdagen. Den underställdes alltså riksdagen i statsverkspropositionen 1970, med den bestämda reservationen att det gällde ett preliminärt avtal som ännu inte var godkänt och som krävde ytterligare undersökningar innan det kunde godkännas. Nu säger herr Brundin att det är egendomligt att man gör sådana här undersökningar — som naturligtvis kostar pengar. Men, herr Brundin, det gör ju alla projektgranskningar och projektundersökningar. Sjukhustesterna av den här produkten föll i och för sig väl ut, och ur bakteriologisk synpunkt ansågs den vara mycket tilltalande för sjukhusen, men man kom fram till att besparingen från sjukhusens synpunkt var relativt marginell. Samtidigt fanns det på marknaden två andra, med den här varan konkurrerande produkter från LIC, alltså landstingen, och från Mölnlycke. I det läget och efter en noggrann marknadsundersökning kommer man till resultatet att marknaden är för liten för att det skall löna sig att tillverka den här produkten i Sverige. Man drar då slutsatsen att man bör avstå från detta projekt. Det är precis vad som sker i all rimlig, försiktig och välplanerad produktion här i landet. Jag vill bestämt hävda att fabriksverken i det här fallet handlat fullständigt korrekt , både gentemot riksdagen och ur allmänna affärsmässiga synpunkter.

Herr talman! Herr Brundins senaste inlägg ger mig anledning att uppmana honom att bestämma sig för vilken ståndpunkt riksdagen skall inta till statliga företagsfrågor. Här förelägger vi riksdagen mycket tidigt ett projekt. Det betyder alltså att riksdagen kommer in i beslutsprocessen på ett ovanligt tidigt stadium, vilket naturligtvis inte hade varit nödvändigt eller erforderligt, om fabriksverken varit aktiebolag. Då hade det arbetet skett inom ramen för fabriksverkens befogenheter. Nu är fabriksverken som bekant ett affärsverk, och då måste frågan om en bolagsbildning underställas riksdagen. Att kalla det för att besvära riksdagen tycker jag är att verkligen vända argumenteringen väl ogenerat efter förhållandena i det enskilda fallet. Det är likaledes lättsinnigt, herr Brundin, att säga att bedömningen av detta projekt skulle vara så enkel att man genom en marknadsundersökning eller analys av den för något hundratal kronor skulle ha kommit till det resultat som man nu har gjort efter en mycket omsorgsfullt genomförd projektgranskning. Beträffande den kostnaden bör vi verkligen som ansvariga för de statliga företagen säga att skall vi förebrå företagen någonting så är det inte att de lägger ned för mycket arbete på att analysera ett projekt före dess start — snarare borde kritiken gå i helt motsatt riktning. Här är alltså ett fall där en fråga har utomordentligt samvetsgrant analyserats, och därför upprepar jag vad jag sade förut: Både ur riksdagens synpunkt och ur synpunkten av relationerna fabriksverken— regering—riksdag och även ur affärsmässiga synpunkter finner jag att fabriksverkens handlande i detta speciella fall är helt invändningsfritt.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat mig om jag är beredd medverka till att den av vattenfallsverket bebådade höjningen av eltaxorna på landsbygden får en sådan utformning att de minsta och i regel ekonomiskt svagaste abonnenterna inte får procentuellt sett flerdubbelt större höjning av sina abonnemangsavgifter än de större. Jag utgår från att herr Erikssons fråga beträffande Vattenfalls eltaxor hänför sig till den höjning av elpriserna per den 1 november 1970, som verkets styrelse beslutade i augusti förra året men som på grund av rådande prisstopp hittills inte genomförts. Vattenfallsverket bestämmer självt sina taxor. Jag är därför inte beredd att nu diskutera vattenfallsverkets beslut i augusti 1970 att höja sina detaljtariffer för landsbygdsdistribution. Jag vill dock erinra om att verket bedriver sin rörelse i konkurrens med andra kraftföretag. Prissättningen av elkraft sker i princip på kostnadsbasis, och nuvarande avgiftssystem är så konstruerat att varje typ av elleverans skall bära sina egna kostnader. I kostnaderna är därvid inräknad en skälig förräntning på insatt kapital. Jag vill också erinra om den möjlighet till prövning av prissättningen

Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack till statsrådet för svaret på min enkla fråga. Det är närmast mot bakgrund av de uppgifter som emanerar från Vattenfall om en förestående höjning av lågspänningstarifferna som jag har ställt denna fråga till industriministern med anledning av den konstruktion av eltarifferna som nämnts i sammanhanget. Den innebär en mycket kraftig höjning framför allt för de mindre abonnenterna och över huvud taget abonnenterna på landsbygden. Om de uppgifter som Vattenfall enligt statsrådet har presenterat i augusti 1970 står sig i dag — detta noterade jag senast den 28 april i år — skulle höjningen läggas bl.a. på grundavgifterna med 60 kronor per normalenhet och 12 kronor för andra abonnenter. Det skulle för de mindre abonnenterna på landsbygden innebära en mycket kraftig höjning av eltaxan, med inemot 40 procent. Den höjningen måste väl ändå anses vara i kraftigaste laget. Det är innehållet i den fråga som jag ställt till industriministern, och jag beklagar att statsrådet nu säger i sitt svar att han inte är beredd att diskutera vattenfallsverkets beslut utan att verket självt bestämmer sina taxor. Det är jag väl medveten om, men, herr statsråd, även i den här frågan finns det en jämlikhetsaspekt, och därför är min fråga om statsrådet anser det rimligt att man gör en så kraftig höjning, som kommer att drabba endast vissa grupper av abonnenter, främst på landsbygden. Framför allt får de ekonomiskt svagare abonnenterna härigenom den kraftigaste ökningen av eltaxorna. Jag tycker nog ändå att statsrådet kanske har anledning att se på den höjningen när den kommer och bedöma om det kan vara rimligt att man åstadkommer en sådan snedvridning och orättvisa i taxesättningen. Sedan talar statsrådet i sitt svar om att vattenfallsverket driver sin verksamhet i konkurrens med andra kraftföretag. Skenbart kan det se ut så, men vi vet ändå hur det är i verkligheten. Vattenfallsverket går ju i spetsen för en taxehöjning, och sedan är det fritt fram för även de privata och enskilda kraftverken att höja sina taxor. På det sättet, herr statsråd, uppstår ju ingen som helst konkurrens utan samma taxehöjning blir gällande, över hela landet, med kanske något enstaka undantag.
Herr talman! Som jag sade redan i mitt svar till herr Eriksson i Bäckmora kommer jag inte såsom departementschef att få tillfälle att ta ställning till frågan om denna taxehöjnings konstruktion, därför att den ankommer på Vattenfall. Däremot kommer i regeringssammanhang frågan upp som en fråga om dispens från det allmänna prisstoppet; detta gäller såväl Vattenfalls som de kommunala elverkens taxehöjningar. Låt oss komma ihåg att denna taxehöjning är bestämd av kostnadsutvecklingen och inte heller ger full täckning för det underskott som för närvarande föreligger inom de distributionsområden som berörs. Nu är det också litet felaktigt att säga att denna taxa slår hårdast för lägre inkomsttagare. I den mån lägre inkomsttagare finns i dessa landsbygdsregioner, vilket jag kan hålla med om är riktigt, drabbas de i den egenskapen. Men precis samma taxehöjning äger rum för högre inkomsttagare med samma förbrukning, bl.a. elabonnenter i sommarhus. Den fråga herr Eriksson är inne på berör ju i grunden förhållandena i vårt eldistributionssystem över huvud taget. Därför är det riktigast att ta upp frågan i det sammanhang där den också kommer att aktualiseras inom kort, nämligen i samband med översynen av hur distributionen skall organiseras i detta land. I de direktiv som föreligger — de är inte publicerade ännu — tas också taxefrågan upp och möjligheterna att åstadkomma en utjämning mellan taxorna i olika regioner.
Herr talman! Jag noterar att statsrådet ändå delvis håller med mig om att vi kan få oriktiga utslag av denna taxehöjning om den kommer att genomföras. Då menar jag att det är angeläget att man ser distributionsområdena såsom en enhet och inte bara lägger ut en särskild höjning på de områden där abonnentantalet är glest. Man får väl ändå lägga samman tätorter och glesbygd och jämna ut taxesättningen på det sättet ungefär som sker beträffande telefontaxor och andra taxor. Jag tycker inte att det är rimligt att vi skall få en så kraftig höjning som hela 40 procent. Jag tror att även statsrådet håller med mig om att en sådan höjning måste man undvika. Den utredning som statsrådet hänvisar till hoppas jag skall leda fram till att man anlägger ett sådant synsätt just när det gäller frågan om distribution av elkraft i tätorter och glesbygd så att man får en enhetlig taxa som inte ger dessa oriktiga utslag på landsbygden. Jag vädjar ändå till statsrådet. Det har sagts att Vattenfall tänker begära dispens från prisstoppet om inte prisstoppet hävs. Då kommer väl i alla fall frågan under regeringens prövning.

Herr talman! Det är inte taxesättningen som sådan som kommer upp till behandling i regeringen utan frågan om man skall tillåta ett genombrott av det nuvarande prisstoppet. Det är inte rimligt — så menar väl inte heller herr Eriksson i Bäckmora — att vi i samband med prövningen av ett dispensärende rörande prisstoppet skall improvisera en ny taxepolitik för eldistributionen i detta land. Jag är — som jag nämnde — i och för sig inte alls främmande för behovet av en översyn av och förändringar i nu tillämpad taxepolitik, men det är ett beslut, herr talman, som måste föregås av en helt annan förberedelse än den som det blir fråga om när det gäller dispenser från prisstoppet. Siffran 40 procent, slutligen, som herr Eriksson i Bäckmora har nämnt flera gånger, stämmer inte med de uppgifter som jag har fått, utan höjningen rör sig om mellan 7 och 10 procent.

Herr talman! Herr Rosqvist har frågat mig, huruvida de planerade fartygskreditgarantierna om 3 500 miljoner kronor är avsedda även för de mindre varven. Svaret på frågan är ja. De mindre varven har i det hittillsvarande systemet med statliga fartygskreditgarantier erhållit en garantitilldelning huvudsakligen i proportion till sin produktion. I detta avseende innebär det modifierade garantisystemet ingen förändring. Liksom tidigare skall garantierna i regel användas för andraprioritetslån. Som underlag vid beräkningen av garantibehovet för femårsperioden 1972-1976 ligger uppgifter om värdet av planerade leveranser. Sådana uppgifter har inhämtats från såväl storvarven som alla de mindre varven. I proposition 1971:117 — det är alltså den nyligen framlagda varvspropositionen — anges att av den totala garantiramen på 3 500 miljoner kronor för åren 1972-1976 kan 100-300 miljoner kronor, vilket motsvarar 20—60 miljoner kronor per år, beräknas belöpa sig på de mindre varven. Som jämförelse kan nämnas att dessa varv för åren 1970 och 1971 erhöll ett tillskott av garantier till ett sammanlagt värde av cirka 26 miljoner kronor per år.
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Denna fråga är föranledd av att osäkerhet har uppstått, huruvida de planerade fartygskreditgarantierna skulle bli tillgängliga även för de mindre varven. Det är naturligt att de anställda vid dessa mindre varv har hyst intresse för den här frågan. Självfallet känner man sig ur sysselsättningssynpunkt säkrare, om det även i fortsättningen finns möjligheter för dessa företag att utnyttja en förmån, som inte bara större svenska varv åtnjuter utan som även i olika former och i större omfattning utgår också till mindre, utländska varv från respektive stat. Svaret är positivt och visar att de mindre varven bör kunna erhålla en proportionell andel av de i propositionen — som nu har förelagts riksdagen — föreslagna kreditgarantierna. Dessutom är det särskilt värdefullt för dessa mindre företag att kunna få sådana statliga kreditgarantier, då det för dem oftast — även i fortsättningen — gäller att utomlands anskaffa kapital för att därigenom få beställningar från utlandet och därmed sysselsättning. På de platser där mindre varv finns har garantierna alltså en viss betydelse ur sysselsättningsaspekt. Dessutom — genom att löneläget vid varven är förhållandevis bättre än hos andra företag — blir de i viss mån normgivande även för andra industrier på orten. Det är därför bra att de ges möjlighet att finnas kvar även i fortsättningen. Jag ber än en gång att få tacka industriministern för svaret på frågan.

Herr talman! Herr Werner i Malmö har frågat mig, om jag är beredd att vidta åtgärder syftande till en förbättrad kontroll av att gällande djurskyddsbestämmelser tillämpas vid transport av importerade djur. För att få importera djur krävs tillstånd av veterinärstyrelsen. Då ett djur kommer till svensk införselort skall — med undantag för införsel av vissa djur från Finland och Norge — före urlastningen alltid besiktning av djuret utföras av svensk gränsveterinär. För att underlätta besiktning skall anmälan ske till gränsveterinären senast 24 timmar före djurets ankomst. Införseln från Norge och Finland kontrolleras av gränsveterinärer i huvudsak i fråga om försöksdjur. Vid gränsveterinärbesiktningen kontrolleras djurets kondition. Gränsveterinären är skyldig att vidta åtgärder för att rätta till missförhållanden i fråga om sättet för transporten. Såvitt jag har mig bekant har den kontroll av djur och transportsätt som sker genom gränsveterinärens försorg fungerat tillfredsställande.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är inte första gången vi diskuterar djurskyddstillsyn, och jag tycker att statsrådet är över hövan optimistisk i dag — så optimistisk brukar statsrådet inte vara när det gäller dessa frågor. En sak är att ha en lag, och en annan sak är att få den att fungera. Min fråga har föranletts av ett par fall av transporter av försöksdjur från Danmark. Det ena fallet gällde katter och det andra hundar. I båda fallen transporterades djuren under mycket dåliga förhållanden. Djuren utsattes verkligen otillbörligt för lidande. Det förhållandet att sådant kan passera beror väl på, som i alla andra fall, att tillsynen och kontrollen inte är tillräckligt effektiv. De som handhar dessa uppgifter har tydligen för många uppgifter och kan därför inte klara av detta. Vi vet att försöksinstitutionerna är dispenserade från karantänbestämmelserna vid gränsen — och respektive transporter kan alltså gå vidare direkt till Stockholm, Göteborg eller Uppsala. Om man drog in dispensen skulle man uppenbarligen få en effektivare kontroll. Jag anser för det första att den dispensen är mycket äventyrlig ur medicinsk synpunkt. En JO-anmälare relaterar att hundarna var packade i en låda, så att de inte ens kunde ligga. De var också utan vatten, men kunde slicka genom någon springa. Det är självfallet allvarligt ur medicinsk synpunkt att en sådan transport okontrollerad går genom landet. För det andra skulle det ur djurskyddsynpunkt vara mycket tillfredställande om dispensen slopades. Då skulle gränsveterinärerna verkligen hinna kolla upp läget ordentligt. Försöksdjurskonsulenten vid UKÄ anser att inte heller de konsulenter som arbetar vid de olika institutionerna hinner följa upp alla transporter.

Herr talman! Jag är inte speciellt vare sig optimistisk eller pessimistisk, men när någon av riksdagens värderade ledamöter ställer en fråga till ett statsråd skall statsrådet givetvis undersöka hur det ligger till. Herr Werner i Malmö har frågat om jag är beredd att vidta åtgärder som syftar till en förbättrad kontroll av transport av importerade djur — dvs. de som kommer från utlandet. Efter en sådan fråga undersöker man naturligtvis vilken kontroll vi har, om den fungerar och vilka erfarenheter som vunnits. Alla myndigheter som har att handlägga dessa ärenden har svarat, så jag kan utforma mitt svar: Såvitt jag har mig bekant är den kontroll som sker tillfredsställande. De fall herr Werner drar upp har inte kommit till min kännedom, och jag kan därför inte yttra mig om dem. Men själva systemet fungerar på följande sätt: Om det visar sig vid en införselort att det inte finns tillfredsställande transportanordningar för djuren får de inte komma in, och om berörda företag eller personer vill fortsätta att skicka djur till Sverige får de helt sonika inte tillstånd av veterinärstyrelsen. De får inte lov att skicka djur hit. Jag tror inte att man kan ha en annan sorts övervakning än den man har. Det är klart att det alltid kommer att finnas enstaka fall som är otillfredsställande trots lagstiftning och kontroll, men jag undrar om de enstaka fall som här nämnts verkligen gällt importerade djur för vilka gränsveterinären givit tillstånd till införsel i landet. Förhåller det sig så har veterinären begått ett tjänstefel.
Herr talman! Herr statsrådet säger själv att det kan ske sådana här misstag, och det är uppenbarligen vad som skett, eftersom en iakttagare har känt sig föranlåten att JO-anmäla i en dylik sak. Vi vet att det är svårt att få en effektiv djurskyddstillsyn. Vore det då inte klokt att hålla på gränskarantänen, så att man finge tid att kolla upp läget. Jag erkänner att det i viss mån kan vara en annan fråga, men den hör ju ihop med tillsynen.
Herr talman! Det finns ingen anledning att införa karantän vid gränsen. De institutioner som får ta emot försöksdjur fungerar som karantäner. Gränsveterinären skall se till att djuren vid gränsen har transporterats som lagen föreskriver och även att transporten till institutionen sker så.

Herr talman! Herr Ringaby har frågat chefen för justitiedepartementet om han är redo föreslå åtgärder syftande till ett skydd mot nedskräpning i stadsmässig bebyggelse motsvarande det skydd mot nedskräpning i naturen som erbjuds genom naturvårdslagens § 23 och § 37. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. fr.o.m. den 1 januari 1971 har 23 § naturvårdslagen följande lydelse: ”Envar skall tillse att han ej skräpar ned utomhus, vare sig i naturen eller inom bebyggda områden, med plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat.” Från samma tidpunkt ändrades också straffbestämmelsen i 37 §. För straffbarhet krävdes tidigare att nedskräpningen skulle ha ”varit ägnad att för annan medföra obehag av någon betydenhet eller skada till person eller egendom”. Denna begränsning togs nu bort. Tidigare gällande nedskräpningsförbud utvidgades alltså vid årsskiftet att gälla såväl i naturen som inom bebyggda områden. Vidare utsträcktes förbudet att även gälla sådana fall där nedskräpningen inte vållar otrevnad eller skada.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Jag har sett på den verklighet som omger oss, och så har jag tittat i naturvårdslagen för att se vad det finns för möjligheter att komma till rätta med nedskräpningen i städerna. I det exemplar som finns i handboksbiblioteket står det ingenting om denna ändring, som jag nu hälsar med glädje. Frågan är alltså föranledd av det förhållandet att alla vi med verksamhet i detta hus numera har goda möjligheter att studera miljövården på bl.a. Sergels torg och dess närmaste omgivningar. Om inte den kommunala sopbilen ginge så flitigt fram och tillbaka skulle snart hela gropen likna en soptunna med både levande och dött avskräde. Den nya mentaliteten hos sysslolösa tonåringar är tydligen att de anser det självklart att kommunalarbetarna skall städa efter dem. Sopmaskinen hinner knappast passera dem förrän ölflaskor och plastkassar kastas ut igen. Om jag tömmer skräp efter vägen eller i markerna på min egen gård kan jag dömas till böter, men om hundra bråkiga tonåringar slänger ölburkar och annat skräp utför konserthustrappan, händer ingenting annat än att kommunalarbetarna får extra arbete, trots att det alltså nu finns möjligheter enligt 23 § naturvårdslagen att beivra sådan nedskräpning. För att inte tala om miljöfaran som lägret utanför Operan utgör. Almarna är en stor tillgång för Kungsträdgården, och jag anser att de bör stå kvar och att det borde vara kommunal folkomröstning i stadsplanefrågor. Detta är en sak. En helt annan är att miljön förstörs genom nedtrampning och nedskräpning av dessa öldrickande dagdrivare och hippies som dessutom begått lagbrott genom att riva ned stadens plank och sedan i strid med den kommunala ordningsstadgan bygga skjul och ordna tältplats på gräsmattan utanför Operan. De handlar alltså nu också i strid med naturvårdslagens 23 8. Nr 89 Det är djupt oroande om enbart naturvandaler som uppträder enskilt Tisdagen den eller i små grupper skall kunna åläggas att följa lagarna, medan samhället 18 maj 1971 står maktlöst mot ett hundratal som obstruerar mot lagar och förord ningar. Om miljön i våra städer skall bli uthärdlig för den stora Ang. omlokalisering majoriteten vanliga knegare måste den nedsölning som bedrivs av vår tids av delar av statens dagdrivande klientel beivras. Jag hoppas att jordbruksministern nu vill järnvägars verksam — medverka till att nedskräpningen i städer och tätorter också beivras så att het i Ånge samhället inte bara fungerar som städgumma åt slarviga och arbetsskygga individer utan verkligen ser till att den nya lagen också tillämpas. Jag ber att få tacka för svaret.
Herr talman! Man behöver inte gå till Sergels torg för att studera de beslut som riksdagen fattar. Riksdagen tog ju ett beslut förra året som innebar en sådan förändring av naturvårdslagen som herr Ringaby har efterlyst. Det finns alltså lagliga bestämmelser hur man skall bete sig inom områden med stadsmässiga bebyggelser. Men nu är det inte så att regeringen tillämpar lagarna och övervakar deras efterlevnad utan det får vederbörande myndigheter göra. Jag tror inte vi skall ha det så att regeringen uppträder som något slags domstol och verkställer sådana här beslut utan verkställigheten får helt åvila de myndigheter som lagarna ger behörighet i detta avseende.

Herr talman! Herr Winberg har frågat om jag vill upplysa kammaren om det inom SJ finns planer att flytta delar av SJ:s organ i Ånge till andra platser. Som ett led i det fortlöpande rationaliseringsarbetet på lokal nivå undersöker SJ på olika håll möjligheterna att genom samordningsåtgärder av skilda slag uppnå en effektivare och administrativt enklare organisation. Vad gäller Ånge pågår sålunda överväganden att organisatoriskt sammanföra lokledningen där med tågledningen i Sundsvall. Tidpunkten för genomförandet av den ifrågasatta åtgärden sammanhänger delvis med statsmakternas ställningstagande till det av SJ i höstas avgivna förslaget till vissa ändringar i den regionala organisationen. I den mån SJ:s slutliga bedömning i den nyssnämnda frågan är beroende av detta ställningstagande utgår jag från att inga åtgärder kommer att vidtas förrän de regionala organisationsfrågorna prövats av regering och riksdag.

26 Herr talman! Bakgrunden till min fråga är den ovisshet som råder bland de SJ-anställda i Ånge hur framtiden skall utveckla sig där. Men det Nr 89 är också den betydelse som SJ har för Ånge kommun och dess = Tisdagen den utveckling. Det är ju en kommun som numera omfattar hela västra 18 maj 1971 Medelpad. SJ:s förslag av den 21 september 1970 angående dess omorganisation skulle ju få en hel del negativa effekter för Ånge om den genomfördes, bl.a. genom de ändrade distriktsgränser som ifrågasattes. Det skulle bli en väsentlig minskning av sysselsättningen inom SJ i Ånge. Nu har emellertid statsrådet tidigare meddelat kammaren att beredningen i denna fråga inte kunnat slutföras i departementet, och det kommer därför ingen proposition i vår. Diskussionen om den stora omorganisationen kan vi väl därför inte ta upp i dag. Jag kanske i alla fall får uttala den förhoppningen att kommunikationsministern har funnit att omorganisationen för olika orter och regioner rymmer betydligt mer komplicerade problem än vad SJ förefaller ha funnit i den skrivelse som har lämnats till Kungl. Maj:t. Men oavsett denna proposition så kan en förflyttning av personal från nuvarande lokaliseringsorter på grund av interna beslut fattade av SJ:s centrala eller regionala förvaltningar vara lika illa för de orterna som om de drabbas av den kommande större omorganisationen. Nu säger kommunikationsministern i svaret att man överväger att flytta lokledningen till Sundsvall och det kanske inte låter så farligt. Det är ju inte så förfärligt många man. Men det är trenden som är det allvarliga. Det har ju varit en fortgående utflyttning av SJ-personal från Ånge under de senaste åren. Statsrådet nämner lokledningen, men hur är det t.ex. med fjärrtågklarerarna och med fjärrblockeringscentralen? Finns det inte planer inom SJ att flytta också dem till Sundsvall? Kommer vagnverkstaden att bli kvar i Ånge? Det cirkulerar uppgifter om att det på sikt är tänkbart att man skall fördela väsentliga avsnitt av SJ:s nuvarande verksamhet i Ånge på t.ex. Sundsvall och Östersund. Och frågan blir då: Kommer Ånge i framtiden att bli kvar som en självständig järnvägsstation och som en självständig enhet? En omorganisation — den må kallas lokal eller inte — med en sådan inriktning skulle ju om den genomfördes helt rycka undan förutsättningarna för Ångeortens framtida utveckling. Jag kan inte se att en sådan förändring är i linje med den allmänna regionalpolitiska målsättningen att bevara livskraftiga orter också i Norrlands inland. Jag ber med det anförda att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det gav besked på en punkt, men det ger utrymme för fortsatt ovisshet beträffande åtskilliga andra, och det är något oroande.

Herr talman! Den lokala organisationen ses ju över successivt. Det kan exempelvis gälla att sammanföra lokala stationsenheter i större trafikområden. Det slaget av successiv organisatorisk anpassning innebär i och för sig inte indragning av de enskilda stationerna utan en samordning av vissa ledningsoch servicefunktioner, och det ligger helt inom statens järnvägars kompetens att vidta en sådan anpassning. Den har ingenting att göra med det förslag till ändrad regional organisation som SJ framlagt.

Jag har också tillagt i de tidigare svar jag har lämnat att vid direkta uppvaktningar inför mig från olika håll har frågorna också diskuterats mycket utförligt, och det gäller i lika hög grad Ånge och den personal som där finns som det gäller något annat område.
Herr talman! Jag vill ändå upprepa att risken för en ort att förlora sysselsättningstillfällen ju är lika stor, om omorganisationen sker genom en intern samordning eller en ändrad indelning inom SJ som om det sker genom beslut av regering och riksdag. Man måste väl i bägge fallen väga SJ:s vinst av en måhända rationellare organisation mot de kostnader som samhället får genom att på annat sätt behålla sysselsättningen på orten. Jag vill här betona vad länstyrelsen i Västernorrlands län har uttalat om Ånge som ju enligt den preliminära redovisningen av Länsprogram 70 skall bli ett regionalt tillväxtcentrum. Länstyrelsen säger där att SJ:s disponering av personal har en avgörande betydelse för Ånges framtida utveckling. Den säger sig med oro ha sett de personalinskränkningar som har skett i Ånge och förutsätter att ytterligare inskränkningar möts med att andra verksamhetsgrenar i SJ flyttas till Ånge. Detta stryks under ytterligare i det uttalande som kommunstyrelsen i Ånge har gjort som remissvar på Länsprogram 70. Den säger där: SJ:s närvaro i Ånge har lång tradition. SJ-personalens uppfattning är den att en ökad verksamhet skulle ge många fördelar för företaget och även vara företagsekonomiskt fördelaktiga. Som förstärkning av nuvarande SJ-verksamhet föreslår kommunen att såväl driftssom bandistriktet flyttas till Ånge. Och kommunstyrelsen säger vidare: Den långsamma nedgång i SJ-verksamhet i Ånge, som pågått utan att lokaliseringspolitiska hänsyn tagits, måste brytas genom beslut av regering och riksdag.

Herr talman! Jag skall inte gå in på den proposition som i sinom tid läggs på riksdagens bord med anledning av SJ: förslag till ändring av den regionala organisationen. Tids nog får vi tillfälle att diskutera den.

En sådan rationaliserings verksamhet skulle inte fylla någon funktion, Vi måste alltid räkna med att några platser, oavsett vilken verksamhet det rör sig om, kan komma i den situationen att de får vidkännas en minskning. Men i det läget gäller det naturligtvis att ha en väl förberedd personalplanering, och jag vågar säga att i fråga om SJ:s förslag till regional omorganisation har det varit ett sällsynt intimt samarbete mellan personalorganisationerna och SJ, från första stund när SJ kom på tanken att börja utarbeta sitt förslag. Jag kan försäkra herr Winberg — och det har jag sagt för några dagar sedan i ett svar på en enkel fråga som rörde södra delarna av landet men också denna omorganisation — att det sista vi ändå bör ta oss för här i riksdagen är att gå emot preliminära överenskommelser mellan personalorganisationerna och verket. Jag tror att vi bör vara mycket försiktiga och iaktta en viss respekt för överenskommelser som är på väg att komma till stånd mellan personalorganisationerna och företaget. En viss försiktighet kan vara av värde därvidlag.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat jordbruksministern vilka åtgärder den centrala statsmakten vidtar när bullernivån i tätortsområden av respektive kommuner tillåts stiga väsentligt över rekommenderade maximinivåer. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag utgår ifrån att herr Svenssons fråga i första hand avser trafikbullret, som ju är det besvärligaste bullerproblemet i tätorterna. Jag vill då först erinra om att vi ännu inte har några fastställda normer eller riktvärden när det gäller högsta tillåtna bullernivåer från vägtrafiken. Planverket har emellertid för kort tid sedan lagt fram vissa riktlinjer för planering med hänsyn till vägtrafikbuller. Dessa prövas för närvarande i civildepartementet. Möjligheterna för regeringen att ingripa mot bullernivåer som överstiger rekommenderade maximinivåer är för närvarande begränsade. Arbetet på att få fram en lagstiftning på detta område pågår emellertid i trafikbullerutredningen. Utredningen skall bl.a. lägga fram förslag till normer för buller från motordrivna vägfordon samt åtgärder i fråga om den fysiska planeringen, som blir en följd av de föreslagna normerna. Utredningen skall också redovisa olika sätt att kontrollera den praktiska tillämpningen av föreslagna normer. Jag vill tillägga att trafikbullerutredningens arbete enligt direktiven skall bedrivas skyndsamt.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Bullerproblemet har mer och mer kommit de större städerna att degenerera som bostadsmiljöer. Särskilt centralt och halvcentralt belägna bostäder drabbas av det ohämmade insläppet av bilar. Ett akut exempel av ganska brutal natur är fallet Nobelvägen i Malmö. Sedan ett tiotal år släpper Malmö stad hämningslöst in tung trafik genom denna led, som passerar tätbefolkade bostadsområden. Trädallger har huggits ner. I början av 1960-talet tilläts en bilspeditionsfirma att etablera sig i sådant läge att Nobelvägen blev en självklar kanal för långtradarna. Efter protester från de boende ordnades bullermätningar som uppmätte inte mindre än 70—80 decibel. Det är omöjligt att föra samtal i lägenheterna längs vägen om man har fönstret på glänt vid full trafik. TV-sändningarna störs kraftigt. Vid grammofonspelning orsakar vibrationerna att skivorna fördärvas. Väggarna upptill fjärde våningen är svärtade av avgaserna. Stadens myndigheter har svarat att de egentligen ingenting kan göra. De vill vänta på att den inre Ringvägen blir klar och avlastar Nobelvägen. Men när Ringvägen blir klar, har det totala trafikarbetet stigit så pass med nuvarande utveckling, att trafiken på Nobelvägen knappast kan minska i relation till nuläget. Ett par veckor efter bullermätningarnas chockbesked låter myndigheterna riva upp trottoaren, körbanan skall breddas och trafiken kommer ytterligare någon meter närmare husväggarna. Det är alltså kommunalpamparnas svar på de bullerlidandes klagomål. Och fortfarande planerar man att bygga ett stort lasarett för sjuka åldringar utmed denna överbelastade trafikled. Statsrådet säger att det för närvarande inte finns några fastställda riktvärden. Det är ett rätt beklämmande erkännande av hur sent ute man är i denna problematik, som dock för många människor varit praktiskt påtaglig under kanske ett tiotal år eller mer. Oavsett om det finns normer, rekommendationer, eller ej, är det ganska uppenbart att 70—80 decibel är förkastligt. Med en sådan ljudnivå kan ingen människa leva ordentligt. Jag skulle vilja fråga: När mer exakt kan man räkna med att auktoritativa normer kommer, och vad tänker regeringen då göra, inte i nya planområden, som från början kan anpassas till de nya bestämmelserna utan i fall där normerna redan är överskridna i redan färdig bebyggelse?

Herr talman! Herr Svenssons i Malmö beskrivning av förhållandena visar på nödvändigheten av att vi så snart som det över huvud taget är möjligt får fram normer för högsta tillåtna buller. Det behövs ingen ytterligare beskrivning av verkligheten. Det råder stort behov av normer eller riktvärden. Med de föreskrifter som nu gäller har man naturligtvis i städer — eller kommuner — möjlighet att om man så vill separera trafiken från en gata till en annan gata som man i så fall får komma överens om inom den kommunen. Ett sådant ärende har för ganska kort tid sedan förts upp till Kungl. Maj:t. Det gäller en stad i Skåne, där man just på grund av bullerfrågan hade ett behov av att föra genomfarten av den tunga trafiken från en gata till en annan. Det gällde visserligen vissa klockslag nattetid. Men det var i alla fall ett exempel där man från kommunens sida hade ett behov av att inskrida och göra en viss temporär förändring för att komma åt bullerskador. Frågan löstes också på det sättet, att Kungl. Maj:t i det enskilda fallet gav möjligheter för den aktuella staden att separera trafiken på ett nytt sätt. Jag menar med detta, i anledning av vad herr Svensson i Malmö säger om hur förhållandena kan vara inom vissa områden, att situationen naturligtvis kan förbättras temporärt genom att man låter trafiken gå på andra gator eller inom andra områden, där bebyggelsen inte är så kompakt och bullerskadorna blir mindre. Herr Svensson i Malmö frågar när bullerutredningen kan tänkas vara klar. Det är omöjligt för mig att säga när den kommer. Jag har i mitt svar sagt att utredningen skall arbeta skyndsamt. Det står i direktiven. Jag skall emellertid tillåta mig att säga att utredningen skall kunna vara färdig inom en tvåårsperiod.
Herr talman! Det är tillfredsställande att man nu tydligen arbetar snabbare på detta problem än tidigare. Ofta vill man på statligt håll visa respekt för det s.k. kommunala planmonopolet — man vill inte gärna lägga sig i sådana här frågor annat än när de förs upp på regeringsplanet som formella ärenden. I det sammanhanget finns det anledning erinra om att det dock finns en viss samrådsskyldighet för kommunerna; utanför den formella gången i konkreta planärenden är informella samtal från planverk och vederbörande departement med de kommunala representanterna möjliga i sådana här frågor. Jag skulle också vilja ställa ett par följdfrågor: Studerar regeringen något större antal praktiska fall och följer upp dem, och tar den kontakter när den får sig bekant att betydande stadsområden och ett betydande antal bostäder allvarligt berörs av bullret? Kan det tänkas att det informellt lämnas råd och görs riktgivande anmärkningar till vederbörande kommuner där de försummat det som borde ha varit deras skyldighet?
Herr talman! Jag utgår som självklart från att trafikbullerutredningen innan den kan utföra något ordentligt arbete måste göra sådana undersökningar och ha sådana exempel framför ögonen som herr Svensson i Malmö talar om.
Herr talman! Herr Hallgren har frågat socialministern om denne ämnar vidtaga åtgärder som snabbt kan leda till ökat skydd mot hälsofara vid hantering och transporter av giftiga ämnen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Enligt de i giftoch bekämpningsmedelsförordningarna intagna föreskrifterna skall hälsofarlig vara och bekämpningsmedel hanteras så att riskerna i möjligaste mån begränsas, Vidare skall transport och därmed även hantering av. hälsofarlig vara och bekämpningsmedel ske under förhållanden som med hänsyn till varans eller bekämpningsmedlets beskaffenhet kan anses fullt betryggande. Giftnämnden har lämnat vissa anvisningar beträffande emballage och åtgärder vid läckage m.m. men några detaljföreskrifter med särskilt avseende på transporter har inte utfärdats. Detta innebär emellertid inte att frågan är helt oreglerad. Inom luftfarten tillämpas Internationella lufttrafikassociationens, IATA:s, regler för transport av farligt gods och inom sjöfarten bestämmelser som utfärdats på grundval av Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationens, IMCO:s, kod för transport av farligt gods till sjöss. Vid järnvägstransport används det internationella reglementet om befordran av farligt gods å järnväg, RID. Här nämnda föreskrifter tillämpas i stort sett lika för både nationella och internationella transporter. När det gäller landsvägstransporter pågår sedan länge inom FN:s ekonomiska Europakommission, ECE, ett omfattande arbete för att få till stånd godtagbara säkerhetsföreskrifter vid internationella landsvägstransporter av alla typer av farligt gods. Detta arbete har lett till att en europeisk överenskommelse utarbetats om internationell transport av farligt gods på väg, vanligen betecknad med initialerna ADR. Däri ges detaljerade föreskrifter om vilka farliga ämnen och föremål som över huvud taget får transporteras på väg och på vilka sätt detta i så fall får ske, om transportfordonens utrustning, om de åtgärder som skall vidtas i händelse av olycka etc. Förslag om svensk anslutning till denna överenskommelse kommer att i morgon avlämnas av utredningen angående befordran av farligt gods på väg m.m. Om vårt land ansluter sig till ADR kommer betydligt strängare säkerhetsföreskrifter än för närvarande att gälla för vissa internationella landsvägstransporter av farligt gods. I anslutning till sitt uppdrag undersöker utredningen också i vilken utsträckning säkerhetsföreskrifterna i ADR kan göras tillämpliga på rent inhemska vägtransporter. Enligt vad jag erfarit avser utredningen att före utgången av detta år lägga fram förslag till provisoriska bestämmelser i avvaktan på en mera definitiv författningsmässig reglering i ämnet.

Herr talman! Min fråga är föranledd av ett förgiftningsolycksfall som inträffade den 10 maj på M/S Samo vid lossningsarbete i Göteborgs Nr 89 hamn. Kommunikationsministern har lämnat ett utförligt besked om vad Tisdagen den man tänker vidta för åtgärder och vad man har för bestämmelser att gå 18 maj 1971 efter. Jag tackar för det svaret, även om de frågor som jagkommer atta — — — — upp inte har berörts i det. Om skyddsåtgärder Vid den här lossningen skulle bl.a. ett parti gift, natriumsilikofluorid, vid hantering och lossas. Emballaget bestod av plastoch papperssäckar, dvs. en tunn Itransport av giftiga innersäck av plast och en trebladig papperssäck som ytterhölje, ett enligt ämnen min mening alltför dåligt och i högsta grad olämpligt emballage. Giftpartiet hade skadats vid inlastningen och dessutom utsatts för väta. Flera säckar var av den anledningen redan vid lossningens början trasiga. Arbetsledningen hade ingen kännedom om innehållet och någon giftmärkning förekom inte. I lossningsrullan, som arbetsledningen får, fanns heller inte angivet att säckarna innehöll gift. Det var således många brister på en gång som förorsakade den här förgiftningsolyckan. Efter en timmes arbete visade samtliga arbetare symtom på förgiftning. Yrkesinspektionen tillkallades och konstaterade att förgiftning av det här slaget kunde medföra allvarliga, bestående leverskador. Arbetet avbröts givetvis och samtliga tio arbetare fördes till sjukhus. Sex av dem blev tvingade att sjukskriva sig i minst 14 dagar. Hantering och transporter av giftiga ämnen sker i dag således inte under tillräckligt betryggande förhållanden, enligt mitt sätt att se. Giftiga kemikalier, både i pulverform och i flytande form, stuvas in i container och transporteras på våra vägar utan att chaufförerna över huvud taget har en aning om vad som finns i containern. Den last de för kan alltså vara mycket farlig, men de känner ingenting till. Konsekvenserna av ett totalhaveri med exempelvis 30 ton koncentrerat växtgift kan alla försöka göra sig en föreställning om. Grundvattnet skulle skadas, stora områden skulle ställas utan vatten. Växtoch djurlivet skulle utsättas för stora skador. Dessutom utsätts ju alltid människor för förgiftningsrisker vid sådana händelser. Vore det inte lämpligt att försöka få till stånd dels en effektivare transportordning, dels och framför allt ett effektivare märkningssystem vad det gäller giftiga ämnen?

Herr talman! Det exempel som herr Hallgren nämner här kan jag naturligtvis inte diskutera. Men det framgår klart och tydligt att där har man inte följt föreskrifterna, och i och med det kan jag givetvis utan att kunna gå in på det i detalj ändå ha rätt att konstatera att hade man följt föreskrifterna hade det inte gått till på det här sättet. Sedan ställer herr Hallgren också en annan fråga: Är det inte dags nu att man gör någonting? I mitt svar konstaterade jag att en internationell överenskommelse nu är på väg att träffas som skall detaljerat tala om vad som skall gälla: vilka farliga ämnen och föremål som över huvud taget får transporteras, på vilket sätt detta skall ske, transportfordonens utrustning, åtgärder vid olycka osv. Jag förutsätter att man inte gärna kan komma längre i fråga om reglering på det här området.

Herr talman! Jag är tacksam för att man är inne på att skapa förbättrade transportförhållanden när det gäller giftiga ämnen. Men det finns andra saker också som det måste tas hänsyn till. Hur man skall hantera giftiga ämnen vid lossning, i skjul och vid upplastning finns det faktiskt inga strikta bestämmelser om. Kommunikationsministern har själv svarat att giftnämnden inte har givit ut några särskilda bestämmelser för hanteringen av giftiga ämnen. Jag skall nu på kammarens interna TV visa en bild — det är en fotostatkopia — varav framgår hur en pall med giftiga varor har placerats i ett varuskjul tillsammans med matvaror. Man kan också se att säckarna är trasiga. Det är således ett olämpligt emballage. Gift sprids över hela skjulet, och man går där och andas in det. Därigenom skapas alltså en hälsofarlig arbetsmiljö bara därför att emballaget inte är riktigt. Den erfarenhet jag har är att emballagen för giftiga ämnen av ekonomiska skäl har försämrats på senare tid. Tidigare kom sådana gifter i plåtfat, och då uppstod det i vart fall inte så ofta läckage. Nu har man ansett att det är ett för dyrt emballage och man använder papperseller plastsäckar, som går sönder vid hanteringen, och då inträffar sådant som jag här visat. Striktare bestämmelser för emballage är en nödvändighet. Man måste också se till — det är kanske något för den hamnutredning som håller på att arbeta — att varje hamn får ett särskilt giftskjul, där man har alla giftämnen, så att dessa aldrig blandas ihop med andra varor. Då får man också en säkrare kontroll av behandlingen av varorna. Dessutom får då de som arbetar i hamnen omedelbart veta att det är fråga om giftiga ämnen och kan vidta nödvändiga skyddsåtgärder.

Herr talman! Jag utgår ifrån att det är mycket svårt för oss att kunna göra mycket åt de internationella regler som gäller för emballage. Skulle vi gå in alltför djupt i de reglerna och de föreskrifterna skulle vi i vårt land säkert ta på oss en nästan övermänsklig uppgift. Däremot gör jag den reflexionen, när jag ser den bild som herr Hallgren visade här, att om det är så att ett gods klarar transporten — man har alltså regler för hur godset skall se ut för att det skall få transporteras — bör det väl åtminstone i flertalet fall också klara själva hanteringen.

Herr talman! Herr Turesson har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att inför sommartrafiken effektivisera efterlevnaden av den frivilliga överenskommelsen om inskränkning av den tunga landsvägstrafiken under lördagsoch söndagsdygnen. Fru Ryding har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att alla nordiska länder skall respektera den frivilliga överenskommelsen om att långtradartrafik på våra vägar skall undvikas under vissa tidsperioder. Jag besvarar de båda frågorna i ett sammanhang. De undersökningar, som företagits för att få en bild av fjolårets försök med tilläggsrekommendationer för den tyngre lastbilstrafiken, visar att rekommendationerna medfört en klart reducerad lastbilstrafik, i synnerhet på Europavägarna. Andelen tunga lastbilar på riksvägarna nr 1—80 under de aktuella veckosluten sommaren 1970 reducerades till en tredjedel av motsvarande andel under sommarens övriga veckoslut. Rekommendationerna har haft effekt framför allt i fråga om den långväga inhemska trafiken. Även den lokala trafiken har i stor utsträckning tagit fasta på rekommendationerna. Däremot synes effekten när det gäller de utlandsregistrerade lastbilarna vara begränsad. Mot bakgrunden av det övervägande positiva utfallet av fjolårets rekommendationer — som även haft en olycksreducerande effekt — har jag nyligen träffat överenskommelse med företrädare för lastbilsnäringen och näringslivet om fortsatta försök under instundande sommar. Landsvägstrafikens samarbetsdelegation och Näringslivets trafikdelegation sprider information om rekommendationerna till berörda företag och organisationer i Sverige. Från de svenska transportorganisationernas sida söker man vidare göra motsvarande organisationer i andra länder uppmärksamma på rekommendationerna. Från kommunikationsdepartementet kommer också att tas kontakt med trafikministerierna i vissa länder, bl.a. Norge, Danmark och Finland, för att genom deras medverkan få en bättre efterlevnad av rekommendationerna från den utländska lastbilstrafikens sida. Slutligen kan nämnas att trafiksäkerhetsverket avser att — vid gränsstationer, färjelägen, bensinstationer etc. — genom särskilt informationsmaterial upplysa de utländska lastbilsförarna om rekommendationerna.
Herr talman! Jag har anledning att tacka kommunikationsministern inte bara för det svar som jag nu fått på den fråga jag ställde för en vecka sedan utan också för den utomordentliga snabbhet varmed kommunikationsministern tillgodosett de önskemål som låg bakom frågan. De goda erfarenheterna av fjolårets inskränkningar i den tunga trafiken under lördagsoch söndagsdygnen manar ju till efterföljd, och det är därför naturligtvis tillfredsställande att kommunikationsministern har dragit de rätta slutsatserna av dessa erfarenheter och fått till stånd en ny överenskommelse för instundande sommarsäsong. — Jag vill också säga att jag hoppas att kommunikationsministern skall lyckas i sina försök att komma till rätta även med de utlandsregistrerade fordonen. Det visade sig ju i fjol att de störde helhetsbilden ganska avsevärt. departementet har övervägt någon form av reglering eller inskränkning eller vad man skall kalla det när det gäller de allt talrikare husvagnarna på våra vägar. Jag förstår att det där är väldigt känsligt och svårt att ordna, eftersom det är en del av semestertrafiken, men man kan ju aldrig komma ifrån att den lägre hastighet som dessa fordon framförs med stör trafikens rytm och därför utgör ett riskmoment för trafiksäkerheten. Det skulle som sagt vara intressant att höra om man har diskuterat den saken i departementet.

Herr talman! Också jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Särskilt glädjande är det väl att kunna konstatera att efter förra årets försök med stopp för den tunga trafiken liknande dem man nu infört minskade antalet olycksfall på de vägar där stoppet gällde med inte mindre än 21 procent enligt nu lämnade statistiska uppgifter. Alltså: När de tunga lastbilarna står still, så ökar trafiksäkerheten med 21 procent. Jag tycker det är fakta som är värda att ta vara på ur flera aspekter. Det är bra att statsrådet Norling också i år infört detta långtradarstopp och att han, efter vad jag förstår av svaret, också efter bästa förmåga försöker lyckas bättre att få de utländska långtradarna att efterleva rekommendationerna. Jag hoppas att han skall lyckas, för i annat fall ökar irritationen på ansvarigt håll inom lastbilstrafikens organisationer som anser — och det med rätta — att de inte får konkurrera på lika villkor med de utländska långtradarna. Följden av det kommer ju att bli att inte heller den svenska tyngre trafiken respekterar frivilliga överenskommelser. Till sist skulle jag vilja vädja till kommunikationsministern att mycket noga följa upp effekten av nu planerad information till utländska långtradare. Skulle det därvid visa sig att ett formligt förbud är nödvändigt, så anser jag att det inte finns någon anledning att avstå från ett sådant. Detta krav kan mycket väl försvaras, inte minst med vetskap nu om den minskade olycksfallsfrekvensen. Jag skulle vilja efterlysa statsrådet Norlings inställning till ett formligt förbud under sådana omständigheter. Alltså: Vi får se hur det går i år, men skulle man, om man misslyckas med vad man nu börjar med, kunna tänka sig att sedan övergå att genomföra detta förbud?

Herr talman! Fru Ryding frågade huruvida vår tanke är att följa upp denna sak med rekommendationer till de utländska bilisterna, och det är alldeles självklart att svaret på den frågan blir ja. Vi skall följa upp detta och hoppas att det i den delen skall bli ett bättre resultat i sommar än det blev vid vårt första försök i fjol. Frågan om förbud skall jag här inte diskutera. Vi har nu träffat en frivillig överenskommelse för i sommar, och jag är tillfredsställd med att det har kunnat ske på samma sätt som i fjol. Sedan ställde herr Turesson en direkt fråga om husvagnarna, som naturligtvis inte är att jämföra med de tunga lastbilarna. När det gäller husvagnarna är det ju fråga om fritidstrafik, i motsats till lastbilarnas nyttotrafik. Men trots att vi här rör oss på ett något annorlunda fält har jag ändå i år tagit kontakt med de organisationer, som kan sägas vända sig direkt till husvagnsägarna. Dagen efter det att vi hade träffat den frivilliga överenskommelsen med lastbilsnäringen hade jag hos mig representanter för Motormännens riksförbund, Motorförarnas helnykterhetsförbund, Kungliga automobilklubben och Caravan club, alltså de fyra organisationer som man kan säga täcker större delen av informationen till husvagnsägarna. För dem lade jag fram ett förslag till rekommendationer när det gäller husvagnarna och trafiken under sommaren, vilket hade utarbetats i samråd mellan kommunikationsdepartementet och trafiksäkerhetsverket. Man kan säga att jag då vann fullt gehör hos dessa organisationer för huvuddelen av de tankegångar som finns inrymda i rekommendationerna, och alla fyra organisationerna kommer i början av juni att i sina publikationer och på annat sätt gå ut med dessa rekommendationer till husvagnsägarna. Jag skall här inte gå in på vad rekommendationerna innehåller, det är ganska självklara ting. Jag hoppas att vi även på det området med denna sommar som start skall få en viss form av organiserad trafikseparering även beträffande husvagnsekipagen.

Herr talman! Fröken Bergström har frågat socialministern om han uppmärksammat de risker för ökning av narkotikaproblemen i södra Sverige — framför allt i sydvästra Skånes hamnstäder — som kan förutses i samband med väntande tillströmning av ungdomar från hela världen till Köpenhamn i sommar och om med anledning därav åtgärder planeras för att försvåra införsel av narkotika till Sverige och för att förstärka den sociala beredskapen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Tidningar och andra massmedia både i Sverige och Danmark har under senare tid innehållit upplysningar om att ungdomar från hela världen kan väntas söka sig till Köpenhamn under sommaren 1971 och att det föreligger risk för att Köpenhamn skall överta Amsterdams roll som samlingsplats för ungdomar med narkotikaproblem. Än så länge saknas emellertid några säkra informationer om att den påstådda tillströmningen av ungdomar kommer att bli av. Jag har inhämtat att de ansvariga danska myndigheterna, såväl de statliga som de kommunala, redan planlagt åtgärder som kan sättas in för den händelse ungdomar i större utsträckning än normalt verkligen skulle komma till Köpenhman under sommaren 1971. Även svenska myndigheter har sin uppmärksamhet riktad på problemet. Överläggningar har redan ägt rum mellan företrädare för berörda lokala myndigheter inom polisen, socialvården och tullen. Även företrädare för rikspolisstyrelsen, socialstyrelsen och generaltullstyrelsen har deltagit i eller kommer att delta i överläggningar för planläggning av eventuella motåtgärder som skall kunna sättas in med kort varsel. De ansvariga svenska myndigheterna har fortlöpande, dagliga kontakter med motsvarande danska myndigheter och man följer på ömse håll noga den fortsatta utvecklingen.

Herr talman! Jag vill tacka herr statsrådet för svaret, som pekar i den riktningen att myndigheterna bevakar dessa frågor som ju är mycket allvarliga. Men jag vill ändå göra en kommentar och kanske också ytterligare precisera frågeställningen. Det sägs att man ännu så länge inte vet om den tillströmning som det har talats om verkligen kommer att äga rum. Jag har varit i kontakt med polismyndigheten, tullmyndigheten, åklagarmyndigheten och socialvårdsmyndigheten i Malmö, och samtliga betygar sin stora oro för detta. Man är medveten om att man ännu inte med säkerhet vet om en sådan tillströmning kommer att äga rum, men man kan heller inte vara säker på att den inte gör det. Mycket tyder på att Köpenhamn kommer att bli centrum för dessa ungdomar: socialborgmästaren i Köpenhamn har till och med uttalat att ungdomarna är välkomna dit, det har vidtagits åtgärder för inkvartering i rivningshus och det ordnas tältläger. I Malmö är man djupt oroad över den kommunikation som i så fall kommer att ske med Malmö och de andra städerna i Skåne. Man menar att det här inte enbart är en lokal fråga, utan en fråga som har riksintresse med hänsyn till att den narkotika som kan komma att föras in kanske inte stannar kvar där nere i den södra delen av landet utan kan komma att spridas vidare. Inom tullverket är man mycket oroad beträffande möjligheterna att hindra denna införsel, som i mycket stor utsträckning kommer att bestå av småpartier som är mycket svåra att avslöja. Detta har påpekats för mig också av den åklagarmyndighet som speciellt behandlar tullmålen. På alla dessa håll säger man sig vara angelägen om att få disponera personal från andra områden som inte är lika utsatta. Man menar att en beredskap måste finnas. Likaså är de sociala myndigheterna angelägna om förstärkning. Man skulle se det som mycket positivt om man kunde få en socialarbetare i Köpenhamn på samma sätt som de norska myndigheterna har arrangerat det.

Herr talman! Herr Stålhammar har frågat mig, om jag är beredd att föreslå sådana förändringar i behörighetskraven till vissa av gymnasieskolans specialkurser att ingen skärpning av inträdeskraven för sökande med enbart folkskola sker och herr Ångström har frågat mig om jag avser vidtaga åtgärder för att åstadkomma lättnader i behörighetskraven till grundläggande yrkesutbildning för den äldre generation som ej haft förmånen att genomgå 9-årig grundskola. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Någon skärpning av gällande behörighetsvillkor för sökande med enbart folkskola har inte skett. Det är därför inte aktuellt att göra några sakliga förändringar av utfärdade intagningsregler.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Det kan i det här läget verkligen karakteriseras som lakoniskt. Bakgrunden till min fråga är nämligen de förhållanden som blir följden, eller snarare redan blivit följden, för vissa sökande till vårdyrkesutbildning, nu när den integrerade gymnasieskolan startar. Inträdeskraven till gymnasieskolans specialkurs för 23 veckors utbildning till sjukvårdsbiträden kan man läsa om tillsammans med inträdeskraven för övriga utbildningslinjer i Aktuellt från skolöverstyrelsen nr 39 år 1970/71. Det intressanta i det studiet är anvisningarna om hur man skall förfara med dem som enbart har folkskola. De kommer att hänföras till den s.k. fria kvoten. Det betyder att de som har realskola, praktisk realexamen, flickskola eller motsvarande utbildning över folkskolan tas in i utbildningen inom sina olika huvudgrupper i proportion till antalet behöriga förstahandssökande inom varje huvudgrupp. Grupperna kan alltså vara flexibla till storleken. Men de som på grund av sociala, ekonomiska eller andra skäl — kanske bara av det skälet att de är äldre — inte har fått fördelen av grundskoleutbildning skall hänvisas till den fria kvoten som får uppta högst en tjugondel av platserna, alltså 5 procent. Nu står det visserligen att intagningsnämnden i vissa fall kan höja kvoten för den fria intagningen till 15 procent. Ett skäl till detta kan bl.a. vara, att vissa utbildningsvägar tidigare haft en större fri kvot än 5 procent. Om man nu ser efter hur det här nya systemet kommer att slå i vissa enskilda fall, kan man konstatera att möjligheterna för personer med enbart folkskola att komma in på dessa utbildningsvägar fr.o.m. den 1 juli är nästan obefintliga. Jag har ett färskt exempel från vårdyrkesskolan i Västerbotten, som ligger i Umeå. Under de åtta 23-veckorskurser för utbildning till sjukvårdsbiträden som har anordnats under året 1970/71 har medelprocenten av antalet sökande med enbart folkskola varit 25,4. Ingen gång har andelen gått under 22,3 procent, och vid den sista intagningen som gjordes den 4 maj var andelen sökande med enbart folkskola 36,27 procent. Det innebär alltså att till de kurser som tidigare frekventerats av sökande med enbart folkskola skall fr.o.m. den 1 juli spärren sättas till S procent från att realiter ha varit 25 procent. Dessutom gäller — vilket man bör ta hänsyn till — att det inte enbart är de med folkskola som hänvisas till denna kvot utan också de som har misslyckats att komma in inom sina ordinarie kompetensgrupper. Det här kan alltså innebära, att en person som arbetat inom sjukvården i flera år utan utbildning — och kanske har en ordinarie anställning inom sjukvården — kan riskera att ställas utanför en utbildning inom sitt arbetsområde. Jag skulle vilja ha ett svar på hur utbildningsministern ser på den skärpning som i realiteten har inträffat.
Herr talman! Herr Stålhammar och jag har kommit att i stort sett ställa samma fråga, och vi har väl också i stort samma grundmaterial för vår frågeställning. Inträdeskraven till många olika yrkesutbildningar är för närvarande endast fullgjord skolplikt. Härutöver finns inom vissa områden särskilda åldersbestämmelser. Inom vårdyrkesutbildningen gäller nu 18 år. De sökande till denna utbildning har dominerats av den grupp som har enbart folkskola. Till det exempel som herr Stålhammar anförde vill jag lägga ett, också taget från vårdyrkesskolan i Umeå. Vid den senaste 7-veckorskursen har sökande med enbart folkskola varit det dominerande inslaget, hela 72,26 procent. Enligt de anvisningar jag åberopat i min fråga blir den stora behörighetsgruppen med enbart folkskola hänvisad till den speciella fria kvoten och den kommer att omfatta, vilket herr Stålhammar berörde, från 5 till i bästa fall 15 procent. Jag finner detta mycket otillfredsställande och orättvist, eftersom konsekvensen blir att det stora flertalet från den generation, som inte har haft förmånen av en 9-årig grundskola, i verkligheten avstängs från möjligheten till en grundläggande yrkesutbildning. Konsekvensen blir också att ett vårdbiträde, som nu arbetar i yrket och kanske har en ordinarie anställning, inte har rätt att utbilda sig inom sitt yrke. Jag vill ge ett litet tips om hur detta enklast skall kunna ske. Det går att bara ta bort ordet ”dessutom” i anvisningarna från skolöverstyrelsen i punkten C 2 på s. 16. Då skulle denna bestämmelse få en vettig innebörd.

Herr talman! Mitt svar är utformat mot bakgrund av att de av skolöverstyrelsen utfärdade reglerna uppenbarligen här och var har tolkats på ett sätt som inte har varit avsett. Jag har med mitt svar velat klargöra att man inte har avsett någon saklig ändring i den nuvarande situationen. När det sedan gäller utbildningen inom vårdyrkena vill jag säga följande. Vissa kortare kurser inom yrkesskolan har varit avsedda för vidareutbildning av personal anställd inom vårdyrkena. För sådana specialkurser i gymnasieskolan kommer inträdesbestämmelserna att förtydligas så att inträde i första hand skall tillkomma dem som är anställda inom vårdyrkena. Det gäller bl.a. 7 och 8-veckorskurserna. I andra fall kommer skolöverstyrelsen att medge en kraftig höjning av den fria kvoten — jag tror upp till 30 procent. Uppstår ytterligare problem på detta område, får de lösas i den anda som jag har angivit här i svaret.

Herr talman! Det kan kanske sägas att man i så fall har tolkat dessa bestämmelser felaktigt. Men dock står det i bestämmelserna att det rör sig om mängden 5S—15 procent. Så stor kan den fria kvoten vara, Där kan det knappast vara en tolkningsfråga. Däremot tycker jag att utbildningsministerns senaste svar var mera hoppfullt. Då skulle man i praktiken kunna få ett system, som gör att det inte blir någon förändring som det annars hotar att bli. Man kan ju i detta läge fråga sig varför man inte just inom vårdyrkesutbildningen skulle kunna låta dem som nu enbart har folkskola tas in i proportion till antalet sökande på samma sätt som gäller för de andra tre huvudgrupperna. Man skulle också kunna göra så, som inom den ekonomiska och tekniska utbildningen, att de som har pråktik skulle få komma in på den s.k. praktikkvoten. Jag förutsätter nu att detta kommer att rättas till och refererar då till utbildningsministerns senaste svar.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat socialministern, om han är beredd att lämna en redogörelse för vilka ”effektiva och snara åtgärder” som övervägs för att komma till rätta med narkotikaproblemet. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Det program för bekämpande av narkotikamissbruket som regeringen fastställde i december 1968 förutsatte samordnade ansträngningar under lång tid på en rad olika områden. I programmet ingick såväl intensifierad polisoch tullverksamhet som ökade vårdresurser och förstärkt information. Programmet utgör alltjämt grundvalen för myndigheternas arbete med narkotikaproblemen. Mot slutet av år 1968 var narkotika spridd över så gott som hela landet. Sedan dess har straffen för grova narkotikabrott skärpts och polisen fått tillgång till ett nytt spaningsmedel i telefonavlyssningen. Vårdresurserna har förstärkts och vårdlagstiftningen har modifierats. Under år 1969 ställdes särskilda medel till förfogande för en bred upplysningskampanj under medverkan av både samhälleliga organ och frivilliga organisationer. Anslagen för fortlöpande information om narkotiska preparat och narkotikamissbruk har successivt höjts. Inom skolvä att komma till rätta med narkotikaproblemet I dag är läget fortfarande bekymmersamt. Men narkotikamissbruket är nu åtminstone i huvudsak lokaliserat till Stockholms-, Göteborgsoch Skåneregionerna. Den våg av narkotika som sköljde över hela landet för ett par år sedan har dämts upp. Men i storstadsregionerna finns alltjämt ett starkt ”sug” efter narkotika. Där är missbruket fast rotat, och där har langarna en betydande marknad för sina preparat. Den illegala importen av centralstimulerande medel har uppenbarligen kunnat minskas kraftigt genom polisens och tullens verksamhet. Däremot har det inte varit möjligt att hejda spridningen av hasch i storstadsregionerna. Av övriga narkotika, t.ex. heroin och LSD, torde endast små kvantiteter vara i omlopp i Sverige. Under år 1970 och de första månaderna 1971 har man dock kunnat konstatera en viss ökning av tillgången på LSD och råopium. I bekämpandet av den illegala narkotikahanteringen är den mest angelägna uppgiften nu att bygga ut det internationella samarbetet. Från svensk sida satsar vi hårt på detta. 1961 års allmänna narkotikakonvention kommer eventuellt att revideras så att kontrollen över produktionen av råopium kan skärpas. Sverige stöder en framställning av USA i detta ämne. En fristående konvention i FN-regi som vidgar den internationella narkotikakontrollen till att omfatta bl.a. centralstimulerande medel och LSD har nyligen utarbetats under aktiv medverkan från svensk sida. Konventionen har hittills undertecknats av ett 20-tal stater. Inom Interpol och Internationella tullsamarbetsrådet har Sveriges representanter arbetat för att höja dessa organisationers aktivitet när det gäller att bekämpa den illegala handeln med beroendeframkallande medel. Ett svenskt initiativ till nya samordnade insatser inom Interpol har föranlett Interpols generalsekreterare att i år lägga fram ett förslag i enlighet med det svenska initiativet för övriga europeiska medlemsstater. Mellan de nordiska ländernas polisoch tullmyndigheter pågår ett dagligt samarbete som fungerar både smidigt och effektivt. Vården av narkotikamissbrukare erbjuder delvis svåra problem. Enligt de riktlinjer som statsmakterna har dragit upp skall vårdkedjan omfatta uppsökande verksamhet, öppen vård, sluten vård och eftervård. Mycket återstår att göra. Men socialstyrelsen arbetar fortlöpande på att förverkliga intentionerna. Styrelsen anordnar i nästa månad en konferens i syfte att få en redovisning av hittills vunna resultat och erfarenheter från olika vårdområden. Uppsökande verksamhet med särskild inriktning på narkotikamissbrukare har planerats eller genomförts i 35 kommuner. Tio landsting har redovisat planer på att låta viss sjukvårdspersonal arbeta i uppsökande verksamhet med hembesök, fältarbete och rådgivning. En väsentlig del av den öppna vården ges vid ca 200 psykiatriska mottagningar i hela landet. För närvarande finns ca 15 öppna mottagningar som är speciellt avsedda för narkotikamissbrukare. Några av dessa har jourverksamhet och korttidsplatser. Ytterligare s.k. vårdcentraler planeras. Även ideella föreningar bedriver viss vårdverksamhet. Sluten vård av narkotikamissbrukare ges i allmänhet på psykiatriska 42 kliniker, i viss utsträckning på specialavdelningar vid psykiatriska sjukhus samt på toxikomanavdelningar. Vidare vårdas narkotikamissbrukare, som inte har fyllt 20 år, vid ungdomsvårdsskolor, barnoch ungdomshem samt barnoch ungdomspsykiatriska kliniker. Åtskilliga missbrukare är också omhändertagna inom kriminalvården. För eftervården av narkotikamissbrukare finns behandlingshem och inackorderingshem. För att stimulera utbyggnaden av sådana institutioner lämnar staten anordningsoch driftbidrag. Dessa bidrag har tyvärr hittills inte tagits i anspråk i full utsträckning. De största kommunerna svarar för större delen av den utbyggnad som har skett eller planeras. Åtskilliga narkotikamissbrukare underkastar sig inte frivilligt behandling. Det måste finnas vissa legala möjligheter att få sådana missbrukare under vård. När det gäller personer, som inte fyllt 20 år, kan barnavårdslagen tillämpas och de unga beredas vård bl.a. vid ungdomsvårdsskolor. Det är inte någon brist på platser vid ungdomsvårdsskolorna. Vuxna missbrukare kan under vissa förutsättningar tas om hand på sjukhus med stöd av lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Lagen ändrades år 1969 i syfte att klargöra att den skall kunna utnyttjas för vård av narkotikamissbrukare både i ett akut behandlingsskede och för att bereda vederbörande eftervård. I samband med lagändringen uttalades bl.a. att utskrivning på försök bör kunna användas som ett led i rehabiliteringen av narkotikamissbrukare. De möjligheter till tvångsåtgärder som lagen öppnar används emellertid mycket sparsamt. Platsbrist på vårdinstitutionerna kan i vissa fall ha bidragit till detta. En bidragande orsak torde emellertid också vara att många läkare är tveksamma till värdet av vård som anordnas mot patientens vilja. I sin interpellation framkastar fru Kristensson tanken att nykterhetsvårdslagen borde göras tillämplig på narkotikamissbrukare. Hela frågan om den framtida utformningen av den sociala vårdlagstiftningen utreds emellertid för närvarande av socialutredningen. Det kan knappast vara lämpligt att föregripa dess arbete genom principiellt och praktiskt betydelsefulla ändringar i nykterhetsvårdslagen och nykterhetsvårdens organisation. Fru Kristensson anspelar på den vanmakt och den förtvivlan som många anhöriga till narkotikamissbrukare upplever i sin dagliga tillvaro. Det är lätt att förstå att dessa människor i sitt svåra läge kräver åtgärder som åtminstone tillfälligt kan ge både missbrukarna och dem själva ett andrum. Jag vill inte heller utesluta att det kan finnas skäl att i ökad utsträckning använda de möjligheter som den nuvarande lagstiftningen ger att ingripa med tvång mot narkotikamissbrukare. Men jag tror inte att man kan lösa missbruksproblemen i samhället genom en radikal omläggning av principerna för vården. Erfarenheter från andra närliggande områden har lärt oss att användningen av tvång i stor skala inte är någon bra metod att lösa vårdproblem med social bakgrund. I övrigt talar fru Kristensson i interpellationen i allmänna ordalag om ”verkliga krafttag”. Det är mig obekant vad som åsyftas utöver de åtgärder regeringen redan har vidtagit. När fru Kristensson efterlyser ”effektiva och snara åtgärder” mot narkotikamissbruket kan jag emellertid inte underlåta att varna för övertro på möjligheterna att vinna snabba att komma till rätta med narkotikaproblemet att komma till rätta med narkotikaproblemet och avgörande framgångar. Flertalet narkotikamissbrukare är människor som av det ena eller andra skälet har hamnat på tillvarons skuggsida och känner sig utstötta ur samhällsgemenskapen. Deras missbruk är ett symtom på svåråtkomliga sociala missförhållanden av det slag som också brukar kunna yttra sig i alkoholmissbruk, kriminalitet osv. Att återföra dessa människor till gemenskapen tar tid och kräver betydligt mer av samhället än de åtgärder som fru Kristensson uppehåller sig vid i sin interpellation. Att hindra att de får tillgång till narkotika är en inte mindre besvärlig och tidskrävande uppgift. Ett land som vårt med öppna gränser mot omvärlden kan inte på egen hand effektivt skydda sig mot tillförsel av narkotika utifrån. Endast ett mödosamt, steg för steg utbyggt internationellt samarbete kan garantera myndigheterna framgång gentemot penningstarka och välorganiserade internationella syndikat i narkotika. Det krävs alltså tålamod och ihärdigt arbete i kampen mot narkotikan. Enligt regeringens uppfattning bör den kampen föras vidare efter de riktlinjer som drogs upp 1968. På de punkter där samhällets åtgärder ännu är otillräckliga kommer ansträngningarna att intensifieras.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för svaret. Det var ett utomordentligt utförligt svar och det tackar jag för, även om jag efterlyser svar på den fråga som jag egentligen hade ställt, nämligen vilka effektiva åtgärder som nu planeras. Jag skall tillåta mig, herr talman, att också vara något utförlig, eftersom jag tycker att frågan om narkotikabekämpningen är väsentlig. Det finns då anledning att göra en liten historisk tillbakablick. Den folkpartistiske riksdagsmannen herr Rimmerfors interpellerade 1954 dåvarande inrikesministern Gunnar Hedlund om narkotikafrågan. Herr Hedlund sade då: Medicinalstyrelsens kontroll ger inte vid handen att det förekommit något anmärkningsvärt. Sedan dess har frågan aktualiserats från oss i riksdagen i olika omgångar, och jag kan inte finna att regeringen egentligen någon gång har tagit på frågan med det allvar man skulle önska. Ändå visar utvecklingen att missbruket sedan slutet av 1940-talet, när narkotikamissbruket började i det här landet, har fördubblats var trettionde månad. Man räknar med att Sverige nu har den högsta narkomanifrekvensen i världen och att vi i vårt land har inte mindre än 50 procent fler injicerande narkomaner än USA har, i relation till befolkningsunderlaget. Herr talman! Jag tycker att denna utveckling är utomordentligt skrämmande och att det därför är hög tid att man börjar fundera över om de principer för vården som vi här tillämpar verkligen är de som kan åstadkomma en effektiv lösning på det stora problemet. Jag vågar göra gällande att den politik som hittills har förts egentligen innebär ett stort misslyckande när det gäller att komma till rätta med de här frågorna. Statsrådet säger att nu har åtminstone narkotikamissbruket koncentrerats till i huvudsak storstadsregionerna. Men det har ju hela tiden varit så att narkotikan varit mest koncentrerad till storstadsområdena. Fortfarande, liksom tidigare, förekommer narkotikaproblem även i mindre städer. I Norrköping räknar man med att man har ungefär 200 narkomaner, och det finns narkomaner i Västervik och Vimmerby och på alla möjliga mindre ställen. Det är besvärligt att vi också saknar en adekvat statistik över antalet narkomaner. Narkomanvårdskommittén gjorde ett försök att uppskatta antalet grava narkotikamissbrukare i slutet av 1968. Då kom man fram till siffran 10 000. Men det finns all anledning att tro, enligt de uppgifter man har fått därefter, att antalet har ökat icke oväsentligt. Herr statsrådet säger att den illegala importen av centralstimulerande medel uppenbarligen kunnat minskas kraftigt genom polisens och tullens verksamhet. Det tror jag är en sanning som gällde 1969, när polisen vidtog de extraordinära åtgärderna. Då kostade en kapsel ungefär 75 kronor. I dag kostar en kapsel 30 till 40 kronor, och det tyder på att tillgången på centralstimulerande medel nu har ökat igen. Det är dock sant att missbruket av hasch stiger i ännu högre grad än missbruket av centralstimulantia. Man räknar från polisens sida med att under de första månaderna i år har man beslagtagit inte mindre än hälften av den mängd hasch som man beslagtog under hela förra halvåret. Det tyder alltså på en enorm utveckling inom det området. Man räknar med att haschmissbruket har spritt sig ned till ungdomar i åldern 12—13 år. Vi har fått en rad barnbrottslingar som dragits in i avancerad kriminalitet på grund av att de kommit i beröring med haschmissbruket. Vi har, säger statsrådet, kunnat konstatera en viss ökning av tillgången på LSD och råopium. Det är riktigt. Och erfarenheterna visar tyvärr att steget mellan råopium och heroin är mycket kort. I USA blommar heroinmissbruket upp, och man kan frukta vad som kommer att hända här om vi inte försöker se om vårt hus innan det är alldeles för sent. Den internationella problematiken är intressant, och jag bestrider inte de framgångar den svenska regeringen haft när det gäller att få förståelse för dessa frågor. Men det finns en sak som man bör beakta i sammanhanget. Sverige var det första land där missbruket började. Det är först sedan det har spritt sig härifrån till de andra länderna som man i dessa länder har börjat få förståelse för att man behöver vidta lagstiftningsåtgärder. Det är ju inte så många år sedan man inom socialstyrelsen fortfarande trodde på värdet av den fria förskrivningen av narkotika. Det verkar som om man fortfarande hade svårt att riktigt tänka om på den punkten. Det förefaller som om man inom socialstyrelsen inte hade fullt klart för sig narkomanins verkningar. Jag vill, herr statsrådet, nämna att den medicinalförfattning som socialstyrelsen gav ut och enligt vilken patienter intagna för sluten psykiatrisk vård själva skall få disponera över sina ekonomiska tillgångar innebar att också narkomaner intagna för sluten psykiatrisk vård skulle få disponera över sina ekonomiska tillgångar. Justitiekanslern har sagt att den medicinalförfattningen strider emot principerna för gällande lagstiftning. Det beslutet från justitiekanslerns sida kom den 15 februari, men, herr talman, trots att kanslern gav detta besked för så länge sedan har mig veterligen denna skrift ännu ej återkallats av socialstyrelsen. Jag skulle verkligen vilja veta om det är i överensstämmelse med ett riktigt sätt att sköta en myndighets uppdrag att komma till rätta med narkotikaproblemet att komma till rätta med narkotikaproblemet att inte rätta sig efter justitiekanslerns anmärkning i ett sådant väsentligt hänseende. Vi kan också konstatera att många av våra socialbyråer slentrianmässigt utbetalar bidrag också till narkotikamissbrukare, som härigenom kontinuerligt förses med kontanter för inköp av narkotika. Nu säger statsrådet att vården av narkotikamissbrukare delvis erbjuder svåra problem. Det tycker jag egentligen är ett lindrigt uttryck. I narkomanvårdskommitténs betänkande finns intressanta synpunkter från olika läkare som konstaterar att de inte känner till något enda fall som har varit intaget på ett mentalsjukhus där man har kunnat få patienten rehabiliterad. Det är ju rätt skrämmande. Jag har hävdat tidigare och jag vågar hävda igen att den vård som bedrivs i dag är ett fruktansvärt slöseri med skattebetalarnas medel och dessutom inhuman mot narkomanerna och deras anhöriga. Vården fungerar ju nämligen på så sätt att patienterna skrivs in på sjukhuset, de stannar där några dagar, de får äta upp sig, de skrivs ut. Detta upprepas gång på gång. Varje gång någon patient skrivs ut har langarna åter en tacksam och utvilad kund. Kanske har sjukhusen upptäckt sin lysande möjlighet att slippa vara asyl åt samhället. Någon adekvat vård är det inte som meddelas. Fortfarande tror emellertid både anhöriga, domstolar och ibland även läkare att det är vård det är fråga om. Det innebär också en tragedi därför att många då kan betrakta en sjuk narkoman som obotligt sjuk och ge upp hoppet om honom, när det i stället är bristen på adekvat vård som gör att han inte kan rehabiliteras. Jag känner också till ett fall, som nyligen har anmälts till JO, där en ung flicka under 20 år som var dömd till sluten psykiatrisk vård inte mindre än 26 gånger inom loppet av nio månader avvek från sjukhuset och med polisiär hjälp fick föras tillbaka, varje gång i allt sämre tillstånd. Är det effektiva vårdmetoder? Och detta fall är tyvärr bara ett bland många. Statsrådet Lidbom går i sitt svar egentligen vid sidan om denna kärnfråga som är vårdproblemet. Visserligen — det skall jag erkänna — antyder statsrådet nu att det bör finnas legala möjligheter att få missbrukare under vård och att man i ökad utsträckning kan tänkas använda de möjligheter som den nuvarande lagstiftningen ger att ingripa med tvång mot narkotikamissbrukare. Jag har noterat de två i och för sig rätt vaga formuleringarna som i alla fall ett steg åt rätt håll. Min bestämda uppfattning är att det behövs en tvångsvis vård och att det är det enda som är humant när det gäller att komma till rätta med narkotikaproblemet. Jag kan inte se att det egentligen strider mot övrig lagstiftning som vi har. Jag kan erinra exempelvis om smittskyddslagen, där man säger att nödvändiga åtgärder för att skydda landets befolkning mot smittosamma sjukdomar innebär ofta ingrepp i medborgerliga friheter, inte sällan med stor verkan för den enskildes personliga förhållanden och hans ekonomi. Här går man således hårt fram när det gäller att skydda människor mot smittosamma sjukdomar. Och vad är narkomani annat än en smittosam företeelse? Sedan har jag också noterat att i förslaget till rattfyllerilag, som vi ännu inte har sett men som har varit refererat i dagspressen, avser man att utbyta ovillkorligt fängelsestraff mot tvångsvis nykterhetsvård. Jag upplever detta som att man ändå börjar tänka om något när det gäller dessa problem, och då skulle jag vilja fråga: Varför kan man inte också tänka om när det gäller vården av narkomaner, som ändå är ett utomordentligt stort problem? När det gäller de inrättningar vi har, där narkomaner också vårdas, skulle det egentligen vara värdefullt, herr statsråd, om man hade tillförlitliga uppgifter om hur många som har blivit narkomaner under anstaltsvistelsen. Det är inte så få. Sannolikt är de som smittats på mentalsjukhus, på ungdomsvårdsskolor och på fängelser fler än de som har blivit friska — enligt de uppgifter som jag har fått. Men som sagt, det finns ingen adekvat statistik. Herr statsrådet säger att barnavårdslagen kan tillämpas på dem som inte fyllt 20 år. Jag skulle vilja säga att den bör tillämpas. Herr statsrådet konstaterar också att många läkare är tveksamma till värdet av den vård som anordnas mot patientens vilja. Ja, det tror jag att de är. Men anledningarna härtill kan vara två. Den ena anledningen kan vara att läkare av naturliga skäl drar sig för att göra administrativa tvångsingripanden, och det problemet skulle man komma ifrån, om man förde in narkomanin under nykterhetsvårdslagen där den egentligen hör hemma. Den andra är naturligtvis att läkarna är mycket tveksamma mot den vård som ges, dvs. vård enligt pingpongmetoden — som jag brukar kalla den — där patienten åker fram och tillbaka mellan träsket och sjukhuset. Men när det gäller mitt förslag att föra in narkomanin under nykterhetsvårdslagen hänvisar herr statsrådet till socialutredningen och vill inte föregripa dess arbete. Enligt vad jag förstår kommer socialutredningen att arbeta i varje fall under en åttaårsperiod, kanske längre. Skall man vänta på resultatet av det arbetet, tror jag att mycket under tiden hinner hända på narkotikafronten. Vi har inte tid och råd att vänta på det. Men, herr talman, det centrala i herr statsrådets svar och det som betonas i den skrift som i dag publiceras, från den samrådsgrupp där herr statsrådet är ordförande, är att problemet bakom narkomanin egentligen är att söka i sociala missförhållanden, i människors olika utbildning, olika arbete och olika miljöer. Herr talman! Jag måste säga att jag har en annan uppfattning här. Det är ju alldeles givet att ju fler ”minusvarianter” som en människa har, desto större risk är det att hon råkar illa ut. Men det fordras inte någon störd personlighet eller några bakomliggande sociala problem för att en individ skall utveckla ett giftberoende. Den här s.k. symtomteorin är enligt vad jag vet avfärdad i vetenskapliga sammanhang. Jag har tittat på skriften Nordisk Medicin, där psykiatriprofessorer från de nordiska länderna har hävdat att giftberoendet är ett tillstånd i sig, som inte har något att göra med sociala faktorer utan som helt följer sina egna lagar. Därför tror jag att det är farligt att lägga ut en dimridå genom att påstå att om man bara hjälper de stackars narkomanerna till bättre ekonomi, till bättre bostad osv. skall man klara det hela. Nej, man måste hjälpa dem till en avgiftning. Det är där problemet ligger. Det krävs alltså inte mera tålamod utan det krävs effektiva åtgärder. att komma till att komma till rätta med narkotikaproblemet Herr talman! Jag måste säga att jag vanligen uppskattar ironi, och jag noterade herr statsrådets ironiska vändning när han konstaterade att det var obekant vilka åtgärder som jag egentligen åsyftade när jag krävde verkliga krafttag. Jag har därför tillåtit mig att sammanställa mitt eget tiopunktsprogram för narkotikabekämpningen som jag har delgivit herr statsrådet före denna debatt: 1. Slut på den meningslösa ”pingpongvården”. Det enda humana och realistiska är ökade möjligheter till tvångsvis intagning och tvångsvis kvarhållande för vård. Vården måste under den första tiden ske på specialkliniker, där narkomaner vårdas åtskilda från övriga patienter eller intagna. Därefter behövs en lång tids eftervård. 2. Socialstyrelsen får i uppdrag att dra upp riktlinjer för hur vården skall bedrivas. 4. Nykterhetsoch barnavårdsnämnder måste ingripa på ett tidigare stadium och på ett mera aktivt sätt än hittills. De kommunala ”knarkarkvartarna” måste rensas upp och narkomanerna få vård. Jourtjänst bör övervägas för barnavårdsnämnderna, i varje fall i storstadsområdena. 6. Narkomaner måste hindras att disponera över sina tillgångar. Bankkonton o.d. måste kunna spärras utan att omyndigförklaring behöver tillgripas. 7. Skolläkare och skolsköterskor måste i ökad utsträckning kontakta föräldrarna när de misstänker narkotikamissbruk. 9. Skärpta straff för illegal narkotikahantering både genom högre straffmaximum och strängare praxis. Får jag beträffande denna punkt säga till herr statsrådet, att man i och för sig skulle kunna tycka att sex års maximistraff för illegal narkotikahantering kunde räcka, men med tanke på att man kanske bör få till stånd en någorlunda god balans mellan straffen för olika brott vill jag påpeka, att vi nu har en skattestrafflag där straffmaximum är sex år. Personligen anser jag att grova narkotikahajar, som gör sig skyldiga till de hemska brott de gör, är mera straffvärda än de grövsta skattesmitarna. 10. En effektiv och adekvat information om narkotikamissbrukets art och spridningssätt.